Fru talman! Det känns tryggt att få höra detta. Då kan vi se fram emot att Invandrarverket får det anslag som man anser sig behöva.

Fru talman! Diskuterad - ifrågasatt, så kan man säga om den s.k. tvåårsregeln eller uppskjuten invandringsprövning, som det egentligen heter. Sedan lång tid har det varit personer som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning genom äktenskap eller samboförhållanden som varit den dominerande invandringen. Under några år med allvarliga krigssituationer har människor med asylskäl utgjort ett större antal än anknytningsinvandringen. Uppehållstillstånd för personer med skyddsbehov ligger utanför den reglerade invandringen. Vi har flera gånger under åren i den här kammaren diskuterat uppskjuten invandringsprövning eller den s.k. tvåårsregeln. Massmedierna har i dramatiska reportage skildrat olika utländska kvinnors öden. Riksdagsledamöter har också i motioner behandlat behovet av skydd för de utländska kvinnor som misshandlas av sina män. Frågan om uppskjuten invandringsprövning och hur behovet av skydd för de utländska kvinnor som misshandlas av sina män ska tillgodoses har nu noga utretts. Dåvarande invandrarminister Leif Blomberg tillsatte Anknytningsutredningen, där uppdraget var att undersöka hur man kan undvika att utländska medborgare som kommer hit kommer att utsättas för misshandel eller annan kränkande behandling. Den utredningen överlämnades i februari 1998 till NIPU-utredningen för ställningstagande. Eftersom jag var ledamot av utredningen tycker jag att det är intressant att följa frågan så att säga från ax till limpa, eller från utredningens arbete till proposition och till socialförsäkringsutskottets betänkande. NIPU ägnade mycken tid åt att diskutera anknytningar, tvåårsregeln och utländska kvinnors och mäns risk för misshandel och kränkningar och hur behovet av skydd skulle tillgodoses. Det fanns bland kommittéledamöterna en enighet om att reglerna om uppskjuten invandringsprövning ska behållas och ingå i lagstiftningen. Vad jag tycker att man bör komma ihåg när vi diskuterar de här frågorna är att de flesta anknytningsärendena är seriösa och åtminstone ur tillståndssynpunkt oproblematiska. Den uppskjutna invandringsprövningen gäller inte enbart länder i Sydostasien, utan också länder som t.ex. USA, Kanada, En fråga som man också kan ställa är hur vanligt det är att framför allt kvinnor blir utsatta för våld och övergrepp. Anknytningsutredningen gjorde ett antal utfrågningar med representanter för kvinnojourer och även en utfrågning med företrädare för socialtjänsten och olika samverkansgrupper inom sjukvården. I propositionen redogörs också för den intervjuundersökning som SCB gjort åt Anknytningsutredningen med utländska kvinnor som på grund av anknytning fick sitt första tillfälliga uppehållstillstånd under 1992 och som före den 1 juli 1996 fick sitt permanenta uppehållstillstånd. Urvalet omfattade 930 personer, för att de inte kunde anträffas. Det var endast 31 stycken som inte ville delta i undersökningen. Bortfallet och den omständigheten att flera kvinnor på grund av språksvårigheter inte kunde besvara frågorna gör att resultatet inte kan säkerställas rent statistiskt. Men det ger ändå en uppfattning om de utländska kvinnornas situation. En sammanfattning visar att 13 % har farit illa i förhållandet och att 6 % har varit utsatta för våld. De flesta kvinnorna kom från Polen, Thailand, Ryssland och Irak. Majoriteten hade sökt hjälp, och de flesta tyckte att hjälpen varit bra. De allra flesta förhållandena hade upphört. Det är därför viktigt att så långt som det är möjligt förhindra att någon får ett uppehållstillstånd där anknytningen leder till att man sedan blir utsatt för våld eller allvarliga kränkningar. Det gäller att gå balansgången, dels att inte försvåra för seriösa förhållanden, dels att förhindra att uppehållstillstånd på grund av anknytning inte missbrukas. De flesta som söker uppehållstillstånd på anknytning gör det för att man vill leva tillsammans och för att den som gör det ska ha rätt att bosätta sig här. Det är en del av vår invandringspolitik. Det stora flertalet förhållanden fungerar utan andra problem än de som också uppstår i andra förhållanden. De som söker uppehållstillstånd kommer från många olika länder, från olika sociala och kulturella miljöer. Den de flyttar till kan vara svensk men också en landsman eller invandrare med annan nationalitet än den egna. Det finns de, framför allt kvinnor, som lockas hit med falska löften om ett annorlunda och bättre liv, och det finns de, både kvinnor och män, som själva söker en möjlighet till en bättre tillvaro i vårt land än vad man har i hemlandet. De är mycket angelägna om att komma hit. För den som i dag vill komma till Sverige finns egentligen bara två sätt. Det ena är att ha skyddsbehov, dvs. att söka asyl. Det andra är anknytning. Skenäktenskap är ett sätt att kringgå den reglerade invandringen. Det var inte utan orsak som EU i december 1997 beslöt om en resolution med åtgärder som bör vidtas för att bekämpa skenäktenskap. Fru talman! En bra och grundlig utredning där båda parter hörs muntligt måste vara utgångspunkten för att kunna göra en bedömning om förhållandet är seriöst eller ej. Det är i regel svårare att lämna oriktiga uppgifter vid en muntlig utredning än att sätta sitt namn på ett papper som inte innehåller hela sanningen. En muntlig utredning ger också möjligheter till följdfrågor. I dag ställs krav på att förhållandet har varat en tid, att parterna träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk. Hänsyn tas också till om de har barn eller väntar barn. I propositionen föreslås nu att båda parter ska höras muntligt, dvs. också referenspersonen i Sverige. I propositionen sägs att det får bedömas som seriöst om det inte finns indikationer på att det är ett skenäktenskap eller skenförhållande. Det är möjligt att grundligare utredningar kan komma att leda till fler avslag därför att det har kommit fram omständigheter som talar mot att uppehållstillstånd ska beviljas. Men ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning är inte ett avslag för all framtid. Är förhållandet hållbart så går det bra att återkomma efter en tid med en ny ansökan. I propositionen föreslås också att referenspersoner i Sverige alltid ska tillfrågas om tidigare äktenskap eller samboförhållanden och eventuella domar för brott. Utdrag ur polisens register ska kunna inhämtas om det finns särskilda skäl för det. Utdrag bör endast gälla påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. i brottsbalken, dvs. brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott, uppgift om besöksförbud samt i vissa fall uppgifter ur misstankeregistret. Statens invandrarverk ska ha rätt till terminalåtkomst till polisens register. Uppgifter om äktenskap ska kontrolleras i det lokala folkbokföringsregistret om det finns anledning till det. Detta har ju kommit till för att skydda den sökande i ett anknytningsförhållande. Det ska vara möjligt att även om förhållandet framstår som seriöst att vägra uppehållstillstånd där det finns en påtaglig risk för våld eller allvarliga kränkningar. Det måste vara angeläget för myndigheterna att kunna kontrollera om uppgifter som kommit fram är sanna. När det gäller att inhämta uppgifter ur misstankeregister finns det två reservationer. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern. De anser att det ska vara uteslutet att inhämta utdrag ur misstankeregistret vid ärenden som gäller uppehållstillstånd. Det skulle kunna, menar reservanterna, få negativa konsekvenser om personen i fråga inte är skyldig till de brott han eller hon är misstänkt för. Jag anser att det är underligt att vi här talar om hur kvinnan ska skyddas mot våld och kränkningar och så ska den beslutande myndigheten undanhållas informationen om att referenspersonen är misstänkt för ett mycket grovt våldsbrott. Självklart måste myndigheten få den informationen, även om man ska avvakta domstolsprövning eller åklagarens beslut om åtal innan man fattar beslut om uppehållstillstånd. Givetvis ska referenspersonen få veta att registerutdrag kommer att begäras in. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. Miljöpartiet går i sin reservation nr 6 den motsatta vägen och begär att utdrag ur misstankeregistret alltid ska inhämtas, inte bara om det föreligger särskilda skäl. Utskottsmajoriteten är av den uppfattningen att av integritetsskäl ska uppgifter inte hämtas in regelmässigt när det gäller referenspersoner i anknytningsärenden. Ett skäl att inhämta uppgifter kan vara att det vid utredningen kommit fram att referenspersonen är kriminellt belastad. Jag yrkar avslag också på reservation nr 6. Fru talman! Vad händer om kvinnan trots en grundlig utredning ändå råkar ut för våld, misshandel och kränkningar? När ett förhållande upphör innan två år har gått på grund av att den sökande eller sökandens barn utsatts för våld eller handlingar som innefattar allvarliga kränkningar av deras frihet eller frid ska uppehållstillstånd kunna beviljas - vilket framgår av den lagstiftning vi nu ska besluta om. Det kan vara en svår gräns att dra, och en samlad bedömning bör göras i varje enskilt fall. Enligt propositionen ska formella krav inte ställas på dokumentation. Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter, främst till misshandel eller illa behandling, om det finns barn i förhållandet, om sökanden riskerar att bli socialt utstött vid återkomsten till hemlandet eller om han eller hon är etablerad i arbetslivet. Ju närmare tvåårsgränsen äktenskapet eller sammanboendet har kommit att vara desto lägre krav kan ställas på omständigheterna. Men om varje slag av våldshandling eller kränkning som sökanden eller sökandens barn utsatts för skulle medföra en obetingad rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige skulle regeln kunna missbrukas för att kringgå invandringsbestämmelserna. När det gäller uppehållstillstånd för andra än asylsökande är huvudregeln att tillstånd i princip ska ha beviljats före inresan i landet. Kravet på uppehållstillstånd före inresan är viktigt för att kunna upprätthålla en reglerad invandring. Undantag ska kunna göras om utlänningen har stark anknytning till personen som är bosatt i Sverige och om det inte kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land och där ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Här handlar det om en skälighetsbedömning. De flesta länder har ett principiellt krav på uppehållstillstånd före inresa, oftare mer restriktivt än vad Sverige har.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

Fru talman! Jag trodde inte att jag hörde rätt när Maud Björnemalm sade att om varje slag skulle ge uppehållstillstånd skulle det leda till att reglerna kommer att kringgås. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det faktiskt fortfarande kommer att finnas en viss misshandelsgaranti med viss returrätt för dessa män. Det är beklagligt. Gustaf von Essen nämnde tidigare den eniga utredningen NIPU, som Maud Björnemalm också satt med i. Utredningen definierade vad begreppen skulle innehålla. Jag kan inte förstå varför inte Maud Björnemalm fortfarande står bakom dem. I betänkandet framgår att enligt vad utskottet har erfarit kommer frågan om arrangerade äktenskap och hur seriositetsprövningen eventuellt kan förbättras att belysas i den kommande utredningen om anhöriginvandring, och utredningen ska om så erfordras lägga fram förslag i frågan. Jag uttryckte tidigare en oro för att det inte har kommit några direktiv och att det inte har tagits några initiativ för att tillsätta utredningen. Skulle Maud Björnemalm kunna glädja mig och andra i dag med att tala om att Maud Björnemalm har erfarit när utredningen ska komma till stånd?
Fru talman! Först var det frågan om misshandel. Vi har noga diskuterat frågan i NIPU-utredningen, och vi har diskuterat frågan i utskottet. Vi går så långt vi kan för att skydda kvinnan. Men vi ska vara medvetna om, Ulla Hoffmann, att det finns både de män och de kvinnor som till varje pris vill komma till Sverige. Det är en balansgång att gå. Kvinnorna måste skyddas, men vi måste förhindra att lagen missbrukas. Vi diskuterade i NIPU om vi skulle räkna upp vad vi ansåg som våld, misshandel och kränkningar. Men vi gjorde inte det eftersom vi ansåg att lagen skulle bli alltför fyrkantig. Man måste göra en sammanvägning av alla omständigheter. Man kan väl ändå säga att den samlade bedömningen i varje enskilt fall får bli grunden för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Här skiljer det sig naturligtvis från situation till situation och från person till person. Och, som jag sade tidigare, kan det inte ställas några formella krav på dokumentation, men man måste vara medveten om att för att uppehållstillstånd ska beviljas ska det vara fråga om allvarligt våld eller allvarlig kränkning. Sedan när det gäller arrangerade äktenskap står det faktiskt, Ulla Hoffmann, inskrivet i utskottets betänkande att frågan kommer att behandlas i den anhörigutredning som ska ske. Jag vill också påminna Ulla Hoffmann om att det är riksdagen som har beställt denna utredning av regeringen. Regeringen har alltså att effektuera riksdagens beställning, så utredningen kommer.
Fru talman! Jag kan inte förstå inställningen att det finns kvinnor som till varje pris skulle vilja komma till Sverige, så att de därför skulle vara mer benägna att utsätta sig för misshandel än andra kvinnor. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Maud Björnemalm faktiskt gör skillnad på utländska och svenska kvinnor och anser att utländska kvinnor skulle vara mer stryktåliga. Jag kan heller inte se varför man inte i betänkandet hade kunnat göra en hänvisning till det som NIPU säger. Vi har inte begärt att det ska skrivas in i någon lagstiftning, utan det enda vi har begärt är att det ska komma in i förarbetena i betänkandet. Jag kan inte se annat än att det här också står i strid med FN:s konvention om våld mot invandrade kvinnor. Sedan är jag visst medveten om att det är riksdagen som har beställt utredningen om anhöriginvandringen. Det var närmare bestämt den 15 mars 1999. Jag satt i utskottet, och det var jag som drev på för att det skulle ske skyndsamt. Det har inte hänt någonting på ett år, och det tycker inte jag är skyndsamt. Nu finns det alltid möjligheter för dem som befinner sig i kammaren att anmäla sig till talarlistan och ge besked. Det finns alltså möjligheter för oss att i dag få reda på om regeringen har börjat arbeta med direktiven och om det är så att utredningen kommer ganska snart, för detta med arrangerade äktenskap och anhöriginvandring är två väldigt viktiga frågor i svensk flyktingpolitik.
Fru talman! Vi har gått så långt som vi kan, Ulla Hoffmann, för att skydda de utländska kvinnorna mot våld och misshandel. Men man kan ju aldrig garantera att inte kvinnorna kommer att utsättas för våld eller misshandel. Det händer ju dagligdags svenska kvinnor. Hur ska vi kunna skydda de utländska kvinnorna när vi inte kan skydda ens de svenska kvinnorna? Sedan när det gäller utredningen vet jag att man håller på att arbeta med direktiven, så ha lite tålamod,

Fru talman! I propositionen föreslår regeringen att seriositetsprövningen ska skärpas. Några preciseringar av vad som menas har man inte gjort. Jag undrar om Maud Björnemalm skulle kunna tala om ifall det kommer något mer om detta. Vi anser fortfarande att man inte ska göra det om personen inte är dömd. Jag skulle vilja höra synpunkter på detta.
Fru talman! Seriositetsprövningen ökar ju, kan man säga, när båda personerna hörs. Också den referensperson som finns i Sverige hörs ju nu muntligt, inte bara den sökande. Det står också både i propositionen och i utskottsbetänkandet att man ska göra grundliga utredningar. I och med att man hör referenspersonen här i Sverige muntligt har man ju tillfälle att ställa fler och grundligare frågor än vad man kan göra när man ställer frågorna skriftligt. Sedan detta med misstankeregistret. Är det så att det kommer fram uppgifter som tyder på att referenspersonen är kriminellt belastad, vilket kan framkomma i utredningen där man ju också ska ställa frågor om brott, finns det möjligheter att begära utdrag ur misstankeregistret för att se om personen är misstänkt för grovt våldsbrott. Jag tycker att det är rimligt att man inte fattar beslut om uppehållstillstånd så länge en misstanke kvarstår. Man kan ju dröja med att fatta beslutet. Magda Ayoub kan ju tänka sig vad som skulle hända om man fattade beslut om uppehållstillstånd och referenspersonen som sedan blir dömd för grovt våldsbrott. Då skulle kritiken komma så att säga i efterhand. Nu försöker man ju, som jag antar att Magda Ayoub är med på, skydda de här kvinnorna. Att man säger nej till uppehållstillstånd är för att skydda kvinnorna, för att de inte ska komma hit och råka ut för våld och misshandel, när man ser att det finns en uppenbar risk för detta.
Fru talman! Det gläder mig att Maud Björnemalm säger att man ska göra grundliga utredningar och att de ska vara muntliga. Jag vill då understryka att det är jätteviktigt att ha auktoriserade tolkar av samma kön som den som förhörs, för vi ser väldigt ofta att det bara är tjänstemän eller anhöriga som är med vid förhören. Jag vill understryka att det är viktigt att ha en auktoriserad tolk av samma kön. Det gläder mig att det blir muntliga och inte bara skriftliga förhör. När det gäller misstankeregistret förstår jag fortfarande inte. Är man inte dömd enligt svensk lag, varför ska då personer dömas i alla fall? Jag har svårt att godta detta. Om en person finns med i misstankeregistret men inte ens har begått något brott ännu, ska man då döma personen i förväg?
Fru talman! Om en person är misstänkt för brott har man att avvakta om åklagaren ska föra detta brott till domstol, så det är alltså redan brott begånget. Man är i och för sig oskyldig till dess man är dömd, men man kan ändå vara misstänkt för brott. Jag kan inte förstå varför det under den här processen ska fattas beslut om ett eventuellt uppehållstillstånd för en person som kommer från ett annat land där personen kan råka ut för våld och misshandel. Varför ska man då inte kunna avvakta med beslutet?
Fru talman! Först vill jag säga att jag är glad att jag poängterade - och jag gör det nu igen - att den här lagen ska vara till för att skydda människor i första hand, inte för att utvisa misstänkta lycksökare. Sedan vill jag passa på att yrka bifall till några reservationer, och det är reservationerna 6, 10, 14 och
Fru talman! Man kan säga att hela propositionen är till för att skydda människor. Den är inte till för att avvisa människor. Men vi kan aldrig komma ifrån att det finns människor som missbrukar rätten till uppehållstillstånd i Sverige. Det finns ju skenäktenskap. Det är ingen tillfällighet att EU har infört regler mot skenäktenskap. Det ska man inte blunda för. Men propositionen går ut på att skydda kvinnor och män från att komma hit och bli illa behandlade.

Fru talman! Det tycker jag inte heller att det har fått. Jag tycker inte att det är fel att påpeka i diskussionen att det finns människor som missbrukar både asylrätten och anknytningsrätten när det gäller uppehållstillstånd i Sverige. Det är dock inte den stora debatten. Den stora debatten och diskussionen gäller hur vi ska skydda kvinnor som vill komma hit från att misshandlas samtidigt som vi ska gå balansgången och beakta de seriösa förhållandena. Det är naturligtvis ingen lätt balansgång. Man kan ju tro att alla som söker uppehållstillstånd på anknytning kommer att blir misshandlade. Så är inte fallet. Som jag sade i den här utredningen var det 13 % i den undersökning som SCB gjorde som hade farit illa i förhållandet, och 6 % hade misshandlats. Det är klart att 6 % är mycket och att det är allvarligt för de kvinnor som blir misshandlade. Det är klart att vi ska skydda och hjälpa dem. Men det är inte den stora majoriteten av dem som kommer hit på anknytningsinvandring. De blir inte misshandlade. De flesta förhållanden är seriösa och bra. Det måste man också komma ihåg i den här debatten.

Fru talman! Jag skulle bara kort vilja ta upp en principiell fråga i betänkandet som jag vill lyfta fram, nämligen detta med arrangerade äktenskap. Det gäller den svenska statens syn på arrangerade äktenskap. Regeringens bedömning är ju att uppehållstillstånd bör kunna beviljas för arrangerade äktenskap trots att parterna som det står träffats i begränsad omfattning. Röda korset har som remissinstans sagt att man ska respektera olika traditioner men att kvinnor kan känna sig tvingade att ingå äktenskap. De vill att frågan utreds vidare. Anknytningsutredningens egna undersökningar tyder på att de finns kvinnor i arrangerade äktenskap som far illa. Det är ett ologiskt resonemang från majoriteten i betänkandet om att det ska vara frivilligt samtidigt som parterna kan sakna kunskap om varandra. Hur kan det då vara frivilligt? Jag tycker att arrangerade äktenskap ligger nära EU:s resolution om skenäktenskap. Många av indikationerna är lika. Det förslag som nu ligger framme är inte bra vad avser arrangerade äktenskap. Det gynnar enligt min mening inte kvinnors situation. En kvinna riskerar att via svensk lagstiftning komma till en man i Sverige som hon knappt känner, och hon vet inte alltid vad som väntar. 1995 in i EU-området från andra länder. Många av dem hamnade på könsmarknaden. Människohandel vill vi naturligtvis alla stävja. Det är synd att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har bifallit sina motioner utan bara gått med på regeringens förslag om en utredning. Vi vet ingenting om när ett förslag kommer. Det känns väldigt osäkert var det här ska landa. Fru talman! Jag beklagar att v och mp har ställt upp på regeringens förslag. En fråga till Socialdemokraterna som kanske statsrådet Klingvall, som är här, skulle vilja svara på är: När kommer den här utredningen som vi har hört om? Och vilken syn har partiet, Socialdemokraterna, på arrangerade äktenskap?

Fru talman! Jag kan inte svara för alla socialdemokrater, men det skulle inte förvåna mig om vi alla har samma uppfattning; att vi inte tycker om arrangerade äktenskap. Sedan är det fråga om hur pass realistisk man ska vara. Vi vet att de arrangerade äktenskapen finns. Jag tror inte att vi gör oss av med problemen om vi nu skulle besluta om en lagstiftning. Jag tror att det handlar om ett långsiktigt arbete när det gäller de arrangerade äktenskapen, om att informera och ha kontakter med invandrarorganisationerna. Det är ju invandrarna som så att säga själva i grunden måste bryta med sina gamla traditioner. Vad vi har försökt göra, vad vi bl.a. försökte göra i NIPU-utredningen, var att diskutera hur vi på bästa sätt skulle kunna klara det här med de arrangerade äktenskapen. Där kom vi fram till att det vi kunde göra var att genomföra grundliga sociala utredningar med den person som fanns i Sverige för att se om den personen var tvingad eller själv accepterade den gamla traditionen med arrangerade äktenskap. Det här är inte ett så enkelt problem som man vill göra gällande när man bara säger att man vill förbjuda det här. Det handlar om unga människor som också ingår i en stor familje och släktgemenskap och om hur de i framtiden ska kunna bevara denna om de inte följer den gamla traditionen. Här finns alltså faktiskt mycket att diskutera, något som man också ska göra i den kommande utredning som ju lär vara på gång snart.

Fru talman! Jag säger ju att jag utifrån svensk utgångspunkt inte tycker om arrangerade äktenskap, självklart inte. Men de finns. De finns i andra kulturer. Frågan är hur vi hanterar frågan här i Sverige när vi samtidigt säger att man ska behålla sitt kulturmönster när man kommer hit. Var går då gränsen, och hur kommer man till rätta med det här problemet för de ungdomar som kommer från andra kulturer men som har vuxit upp i det svenska samhället och fått del av svenska värderingar? Hur hjälper man dem i deras situation i kollisionen mellan det gamla kulturmönstret och det svenska mönstret att leva? Det är inte alldeles enkelt. Det fordrar kontakter med invandrarorganisationerna. Det fordrar respekt för andra människors kulturer. Det är de problemen man måste diskutera och titta på. Man måste lyssna och lära och se vad förslaget sedan blir. Vill man göra det väldigt enkelt för sig kan man säga att vi i Sverige inte tycker om arrangerade äktenskap. Alltså instiftar vi en lag mot dem. Det är ungefär som att göra som strutsen, köra huvudet i sanden och säga att ser man inte problemen så finns de inte. De finns, och vi måste ta itu med dem. Men vi måste göra det på ett värdigt sätt.
Fru talman! Jag kan bara beklaga, för jag tycker att riksdagen är det ställe där vi ska stifta lagar utifrån det som vi tror är rätt. FN har ju också skrivit i en kvinnokonvention att kvinnor ska vara med på att gifta sig. Man ska känna till och veta vem det är man ingår äktenskap med. Det är en mänsklig rättighet. Jag kan inte se hur det här skiljer sig från EU:s resolution som ni själva skriver om i propositionen, om att makarna t.ex. inte har träffat varandra före äktenskapet. Jag kan bara beklaga. Jag tycker att det är tråkigt att foten inte har satts ned på just det avsnitt som gäller arrangerade äktenskap. Det är bara att beklaga.
Fru talman! Vi får väl se vad den kommande utredningen ger för resultat. Jag tror att alla som sitter i utskottet, även Desirée Pethrus Engström, vet att det i utskottsbetänkandet står att det här ska diskuteras i den kommande utredningen om anhöriginvandring. Jag förstår inte varför man har så bråttom med att försöka få något slags beslut fattat. Låt oss nu se vad den här utredningen kommer fram till. Då kan vi föra diskussionen om förslaget är tillräckligt. Jag trodde faktiskt att kristdemokraterna respekterade andra människors kultur och sedvänjor. Hur illa de än rimmar med detta måste man ändå ha respekt för att de förekommer. Hur illa vi än tycker om arrangerade äktenskap så finns de. Och vad gör vi åt problemen med framför allt de ungdomar som har vuxit upp i det svenska samhället med de värderingar som vi har och som ska brytas mot gamla kulturella sedvänjor? Det är inte enkelt, Desirée Pethrus Engström. Och vi gör inte ungdomarna någon tjänst genom att snabbt försöka fatta beslut i den här frågan.
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att man ska respektera kulturella sedvänjor. Men när det gäller arrangerade äktenskap, och det är just det som jag bryter ut här, så tror jag att det är en kulturell sedvänja som kanske framför allt vi kvinnor måste jobba mot. Propositionen och betänkandet kommer nu att skapa en osäkerhet när det gäller var vi i den svenska riksdagen står. Det är det som jag beklagar, att vi inte har satt ned foten när det gäller arrangerade äktenskap.
Fru talman! Jag tror inte att Desirée Pethrus Engström har förstått allvaret i den här frågan. Under NIPU-utredningens gång hade jag flera träffar med unga utländska kvinnor för att diskutera detta och se om man kunde komma fram med något förslag i NIPU-utredningen. De var inte heller så förtjusta i de arrangerade äktenskapen. Men de påtalade också svårigheten. Man ska komma ihåg att detta är ett gammalt traditionellt kulturmönster där familjerna, även om de vistas i Sverige, fortfarande har kvar den här traditionen med arrangerade äktenskap. Och de flickor - det handlar framför allt om flickor - som inte accepterar detta utesluts ur familjegemenskapen och ur släktgemenskapen. Och det fordrar en oerhört stark person för att klara den situationen. Och vi hjälper inte dessa flickor genom att säga nej till arrangerade äktenskap. Vi måste försöka lösa detta på ett sätt som kan hjälpa dessa unga människor. Det är det som det handlar om.
Fru talman! Ju längre Maud Björnemalm talar, desto mer osäker blir jag på var den här utredningen kommer att landa. Jag hoppas att Maud Björnemalm får rätt i så fall, om det här är en kultur och en sedvänja som vi ska gynna och att det är bra för dessa kvinnor. Jag tror inte det, och jag beklagar, som sagt var, betänkandet.
Fru talman! Vad utredningen ska komma fram till kan man ju inte veta i förväg. Om man visste det så behövde man ju inte ha någon utredning. Nu ska denna utredning diskutera frågan, och sedan får vi se vad den kommer fram till.

Fru talman! Låt mig börja med att plocka upp den handske som Kenneth Johansson från Centerpartiet kastade vid det senaste tillfället vi diskuterade folkhälsofrågor. Han sade att den svenska regeringen har dribblat bort den svenska alkoholpolitiken. Nej, den svenska regeringen har verkligen inte dribblat bort alkoholpolitiken. Det torde stå klart för alla och envar att regeringen med frenesi har arbetat för att få till stånd inte bara en förlängning utan helst också ett permanent undantag när det gäller införselkvoterna. Hur Kenneth Johansson kan komma till andra slutsatser än den som alla människor som har följt medierna och debatten den senaste tiden har kommit till, nämligen att vi var tvungna att vika efter en lång och intensiv kamp med bl.a. Bolkestein, har jag svårt att förstå. Det skulle vara intressant att få höra Kenneth Johansson utveckla det lite senare. Fru talman! Folkhälsoarbetet är i dag i allra högsta grad en aktuell fråga i samhällsdebatten. Människor emellan diskuteras frågor som berör arbetsmiljö, skolmiljö, barns sociala uppväxtmiljöer, den egna hälsan, åldrandets sjukdomar, social utslagning, osv., som tillsammans utgör det vida begrepp som vi valt att kalla folkhälsa. Den aktuella debatten ger oss en erinran om att vi inte kan luta oss tillbaka på tidigare framgångar inom folkhälsoarbetet. Vi känner tydligt att den tid vi lever i ställer nya krav på oss människor. För många människor skapar det moderna samhället s.k. välfärdsproblem - turbosamhällets stressrelaterade sjukdomar, övervikt, allergier och annat. För många, och inte sällan t.o.m. hos barn, leder det till obehag och för andra till så stora svårigheter att det allvarligt försämrar deras livskvalitet. I dag tar s.k. välfärdssjukdomar en stor del av sjukvårdens resurser. Vi måste vara insiktsfulla och förtänksamma om vi ska lyckas formulera en modern folkhälsostrategi som ska kunna möta den nya tidens hot mot folkhälsan. Över tiden har Sverige varit framgångsrikt i det här arbetet genom utvecklingen av välfärdssamhället och innovationer när det gäller behandlingsmetoder, mediciner, läkemedel och annat. Genom framväxten av välfärdssamhället kom en framsynt utveckling av skolhälsovården, folktandvården, satsningar på god arbetsmiljö m.m. Framgångarna är allmänt kända. Men hälsoutmaningarna omformuleras ständigt, och vi ställs på nytt inför frågeställningarna om hur vi ska kunna må bra genom livets olika skeden som individer och på vilket sätt vi som socialpolitiker ska kunna understödja ett samhälle som svarar mot hälsoutmaningarna. Samhället har förändrats och så också våra förutsättningar att göra något åt många av de påfrestningar som vi människor står inför. I dag ser vi hur stress och utbrändhet breder ut sig och hur tydligt folkhälsan är relaterad till boendesegregation och arbetslöshet. Inte minst blir detta tydligt när man studerar situationen för många av våra invandrare som genom att de många gånger är orättfärdigt utestängda från arbetsmarknaden mår mycket dåligt. Det är också tydligt att folkhälsofrågan är könsrelaterad. Även om kvinnor i genomsnitt har längre livslängd än männen drabbas de genom åren av mer skador och sjukdomar. Även för folkhälsoarbetet är det angeläget att jämställdhetsarbetet fortsätter att utvecklas. Med detta följer också kampen mot diskriminering som allvarligt försämrar vissa minoritetsgruppers levnadsvillkor. När WHO 1946 formulerade sin definition av hälsa skrev man att det var "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp". Kanske har denna breda tolkning av hälsobegreppet heller aldrig varit så tydligt sammanflätad som nu. Med åren har också den för tiden av WHO djärva tolkningen av hälsobegreppet blivit bekräftad då man har sett hur människors socioekonomiska och psykosociala förhållanden påverkar sjukdomars uppkomst och konsekvenser. Därför är det, när nu samhället i snabb takt förändras, viktigt och angeläget att folkhälsoforskningen får rejäla resurser så att man kan bedriva forskning, så att vi på djupet har möjlighet att analysera och dra slutsatser av vår tids folkhälsoutmaningar. Detta är självfallet något som vi socialdemokrater stödjer. Det är glädjande att se att det finns få områden som det sker så mycket forskning kring som just folkhälsan. 1999:137 redovisas dock också det som vi socialdemokrater så många gånger har pekat på, nämligen att folkhälsans ojämlikhet eller den klassrelaterade ohälsan är en av våra största utmaningar. Kampen mot utanförskapet, att bekämpa arbetslösheten, att bedriva en aktiv integrationspolitik så att invandrare får en chans att komma in i arbetslivet är alla mycket angelägna frågor för att vi ska kunna få det som själva begreppet folkhälsa inkluderar: en hälsa för hela vårt folk. Fru talman! Det kan knappast bli tydligare än de rader som jag väljer att citera direkt från rapporten: "Den framtida hälsoutvecklingen i befolkningen påverkas i hög grad av i vilken utsträckning man lyckas integrera människor på arbetsmarknaden, minska arbetslösheten och skapa meningsfull sysselsättning och utbildning samt socialt stöd för dem som står utanför arbetsmarknaden". Om man har detta klart för sig - vilket de flesta torde ha med undantag för Leif Carlson från Moderaterna som har reserverat sig i rapporten - har man formeln för hur man kan lägga grunden för en god folkhälsa och därmed ta itu med en rad andra inte oviktiga folkhälsofrågor. I dag ser vi hur människor på det hela taget mår bättre, men samtidigt är det vissa grupper som mår sämre - barn och ungdomar, äldre och invandrare. Vi måste öka vårt engagemang för dessa grupper och finna vägar att förbättra dessa gruppers situation. Vi kan inte nöja oss med att medellivslängden i vårt land är bland den högsta i världen. Drogmissbruk, dålig kost, dåliga matvanor och sjukdomar av olika slag är ofta det yttersta exemplet på den ohälsa som kommer av att man lever under dåliga sociala förhållanden. För många är det också följden av att man under många år har arbetat i en dålig arbetsmiljö. Därför bör folkhälsoarbetets inriktning mot de mest utsatta grupperna i samhället intensifieras. Samhällets arbete för att främja folkhälsan och förebygga ohälsa ska ha fortsatt hög prioritet i vårt land. Det är något som bör uppmuntras och stödjas inom en rad olika områden, både inom det offentliga och inom frivilligorganisationernas område. Frivilligorganisationerna utgör en viktig och ett alltmer betydelsefullt komplement till det offentliga i folkhälsoarbetet. Jag känner mig förhoppningsfull inför framtiden när jag ser hur initiativ tas av frivilligorganisationer enskilt eller i samarbete med det offentliga på folkhälsoområdet. Vi ser också hur individer tar ett allt större personligt ansvar för sin egen hälsa. Folkhälsoarbetet börjar också i mycket hög grad finna sin naturliga plats i näringslivet. Jag känner också till att många initiativ håller på att förberedas inom folkhälsoarbetet av olika enskilda organisationer och företag inför nästa år. Man kommer att arbeta för att öka medborgarnas kunskap om en lång rad frågor som alla har en direkt eller indirekt påverkan på vår folkhälsa. Det handlar om kretsloppstänkande, miljövänliga produkter, boendemiljö, de sociala nätverkens betydelse för vårt välbefinnande, den psykosociala arbetsmiljöns betydelse och trafikmiljöns utformning. Min hemstad, Helsingborg, är en av landets få städer - men det är en växande skara - som tillhör Det finns också ett stort engagemang i dessa frågor. Det märks inte minst av det engagemang som visades här i kammaren under denna debatt innan vi tvingades avbryta den. Jag utgår från att debatten kommer att fortsätta framöver. Till utskottet har vi också fått ett stort antal motioner om folkhälsofrågor. Vi har valt att avstyrka dem alla men inte för att de är irrelevanta eller ointressanta utan för att vi anser att frågorna är under utredning, planeras att utredas eller uppmärksammas på annat sätt. Inom ett år kommer folkhälsofrågorna att än mer hamna i fokus i svensk politik. Välfärdsbokslutets andra del kommer i januari 2001. Dessutom kommer Nationella folkhälsokommittén att lägga fram sitt slutbetänkande i höst. Tillsammans kommer vi att i riksdagen få ta ställning till den folkhälsoproposition som regeringen har för avsikt att lägga fram under Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! I mitt anförande förra veckan uttryckte jag oro för utvecklingen på det alkoholpolitiska området. Jag tog upp lördagsöppet på Systembolaget som ett exempel och större införselkvoter och därmed också med största sannolikhet sänkta alkoholskatter. Jag påstår att den svenska linjen i alkoholpolitiken sammantaget har fått sig en allvarlig knäck. Jag tycker att mitt påstående att regeringen har ett ansvar för att man har dribblat bort den svenska linjen i alkoholpolitiken fortfarande är giltigt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kent Härstedt som säger att det finns en sådan frenesi från regeringens sida. Var finns den frenesin? Vilka konkreta åtgärder finns redovisade för att man ska kunna möta den situation som nu kommer att uppstå med en ökad tillgänglighet? Vi kommer att få lov att stå utan bl.a.
Fru talman! Jag kan säga att det i alla de sammanhang då jag har varit med och diskuterat alkoholpolitiken nog inte har funnits någon fråga som vi har lagt ned så mycket energi på som just införselproblematiken. Det finns inte någon i de sammanhang då vi har suttit och diskuterat som har haft någon annan inställning än att vi ska kämpa för att se till att få till stånd en förlängning eller helst ett permanent undantag när det gäller införselkvoten. Vi har suttit med socialministern, vi har suttit med finansministern och vi har suttit i vår utskottsgrupp. Alla har haft en helt enhetlig uppfattning vad gäller det här. Nu tar Kenneth Johansson upp en betydligt större frågeställning vad gäller alkoholpolitiken. Här är det naturligtvis viktigt att vi har en balans mellan att se till att värna folkhälsan och samtidigt se till att få en alkoholpolitik som har folkets förtroende. Samtidigt måste vi möta en utveckling där vi t.ex. ser att uppemot hälften av all starksprit, enligt vissa uppgifter vi har fått, är sådan sprit som inte köps på Systemet. Vi måste få en ny alkoholpolitik som möter den nya tiden. Ibland, som i fallet med relationen till EU, har vi tyvärr tvingats ge vika - inte därför att vi har velat det utan därför att vi helt enkelt var tvungna. Det är nog uppenbart för alla och envar att regeringen hade en annan inställning och har kämpat för denna.
Fru talman! Alkoholpolitiken handlar om en helhetssyn. Det finns många olika instrument, anser jag, som man måste använda för att begränsa tillgängligheten och hålla tillbaka totalkonsumtionen och därigenom också skadeverkningarna. När det sedan gäller införselreglerna anser jag att vi från början har haft en alldeles entydig uppfattning i nästan alla partier. Men i förhandlingarna har sedan regeringen vikit sig. Det finns åtminstone några partier som i EU-nämnden har angett en annan uppfattning och velat att man skulle stå fast vid att driva kravet om permanenta införselregler. Sedan har Kent Härstedt fortfarande inte redovisat några konkreta förslag eller vad ordet frenesi står för. I det anförande som Kent Härstedt höll, vilket var intressant och där jag delade det mesta, har heller ingenting framkommit. Vad ska vi göra, Kent Härstedt, när nu vår linje har fått sig en knäck? Vilka åtgärder ska vi vidta konkret?
Fru talman! För mig betyder ordet frenesi att man jobbar ihärdigt och intensivt. Och det kan jag säga med gott samvete: Det finns en total uppslutning bakom det här, och man har jobbat intensivt på alla sätt. Via våra EU-parlamentariker - det torde inte heller ha gått Kenneth Johansson förbi - har vi på olika sätt försökt att få igenom vår uppfattning. Finansministern har tagit upp detta med kolleger i EU och direkt med kommissionären. Jag tror att det finns få frågor där regeringen har jobbat så intensivt för att försöka få igenom sin linje. Jag tycker därför att begreppet frenesi i det här sammanhanget absolut är på sin plats. Det kanske inte är det i så många andra sammanhang, men just i det här sammanhanget är det på sin plats. Det är klart att vissa partier här kan ha en avvikande uppfattning och tycka att regeringen skulle ha gjort på annat sätt. Det är ju det privilegium man har när man inte har ansvaret och i vissa fall måste stå, som i det här sammanhanget, inför en övermäktig motståndare. Vi kunde inte få igenom det här, men vi kom ändå en bit på vägen. Det är möjligt att Centern kanske kunde ha trollat i det här sammanhanget om man hade haft möjlighet att förhandla, men jag tror inte det. Annars är nog trolleri det som hade behövts. Det fanns en övermäktig motståndare i den här förhandlingen. Vi kom en bit på vägen och tycker inte att vi totalt har lagt oss. Vi har kämpat hårt för den linje som Sverige står för och som har en bred uppslutning här. Sedan är det klart att vi tillsammans måste försöka hitta olika vägar att för att möta detta med de stegvis ökande införselkvoterna. Detta är ju ett nytt faktum vi står inför. Nu måste vi möta det på andra sätt genom alkoholpolitiken.
Fru talman! Jag har lyssnat intresserat på Kent Härstedt och noterat att han pratar en hel del om köns och klasskillnader i folkhälsohänseende. Vi har i vår reservation 1 pekat på just köns och klasskillnader som genomgående och övergripande när det gäller folkhälsoarbetet. I Vänstern ser vi detta som ett stort problem. Jag utgår från och tolkar Kent Härstedt som att socialdemokraterna har en liknande ståndpunkt i den här frågan. Jag utgår också från att vi är överens om att Folkhälsoinstitutet spelar en central roll i det nationella arbetet med att minska dessa skillnader. Vi har ett yrkande som går ut på att just den här uppgiften tydligt måste framgå av direktiven till Folkhälsoinstitutet. Detta fattas i dag, menar vi, och det kommenteras inte i utskottsbetänkandet. Jag skulle vilja höra Kent Härstedts kommentar. Borde inte det här tydliggöras?
Fru talman! Om Rolf Olsson syftar på att tydliggöra sociala och klassrelaterade aspekter på folkhälsan är det väl ingenting som vi socialdemokrater framgent kan känna oss negativa till. Det är ju alldeles uppenbart att det finns en koppling. Om det är detta Rolf Olsson försöker föreslå här är det ingenting som känner vi oss negativa till framgent: att tydliggöra den sociala ojämlikheten i folkhälsoarbetet.
Fru talman! Det låter ju bra. Men nu är det ett faktum att vi hade ett yrkande som just gick ut på att direktiven till Folkhälsoinstitutet skulle innehålla som en uppgift att motverka de konsekventa och genomgående köns och klasskillnaderna i folkhälsohänseende. Detta fattas i dag. Det yrkandet är dock avslaget. Men då tolkar jag Kent Härstedt som att vi kan återkomma med gott hopp i den frågan.
Fru talman! Nu är det inte så att det inte alls berörs. Men om Rolf Olsson menar att det borde tydliggöras är jag inte främmande för en diskussion i det avseendet.
Fru talman! Kent Härstedt och jag är nog ense om att arbetslöshet och utanförskap påverkar hälsan negativt. Det är väl metoderna som vi inte är riktigt ense om. För mig är det viktigt att öppna och avreglera, att ge möjlighet för människor att stå på egna ben och att inte skapa ytterligare beroende av bidrag och av offentliga insatser. Kent Härstedts väg är den motsatta: ett ökat bidragsberoende och ökade offentliga insatser. Det tror jag inte är vägen till en bättre hälsa. Kent Härstedt stöder sig också på ett rätt svagt forskningsunderlag. Samtidigt tycker jag att det är glädjande att han poängterar vikten av forskning. I förra veckan när vi pratade om detta framhöll jag mycket betydelsen av det. Jag sade bl.a. att även det vi kallar väletablerade sanningar ofta visar sig inte vara det och att det därför är väldigt svårt att tala om och rekommendera vad man ska göra. Jag noterade nu att Kent Härstedt också tog upp en sådan här väletablerad sanning, nämligen att kvinnor är sjukare och blir sjukare med åren än männen. Då kan man se på nya forskningsresultat. Om Kent Härstedt läser förra veckans Landstingsvärlden finner han att en överraskande nyhet från ett forskningsprojekt dyker upp, nämligen att detta sannolikt är en myt. Jag säger inte att det är så, men det visar dels hur ödmjuk man måste vara inför hur lite vi vet innan man rekommenderar åtgärder på befolkningsbasis, dels hur mycket forskning som behövs. Jag tycker att det finns skäl att huvudsakligen satsa på detta och icke säga: Vi har lösningen när det gäller dessa problem - med mer offentliga insatser och mer bidrag stiger folkhälsan. Kent Härstedt tar också upp Nationella folkhälsokommitténs uttalande: Ser vi till att invandrarna röstar lite mer blir de friskare. Det är sådant jag liksom inte tycker är väl underbyggt på forskningsnivå.
Fru talman! Jag tycker kanske inte att det riktigt är läge att raljera över invandrarnas delaktighet i våra val och koppla det till folkhälsan. Att en människa känner sig delaktig gör väl i alla fall inte att han mår sämre. Det kan väl vara en utgångspunkt. Vi socialdemokrater säger inte att välfärdssamhället är den totala lösningen för folkhälsan. Vi säger att det krävs insatser från många olika håll. Jag sade i mitt anförande att vi ser med tillfredsställelse och glädje att det finns ett ökat engagemang från enskilda organisationers sida. Vi ser med tillfredsställelse att det tas ett ökat ansvar på många företag och i näringslivet i Sverige, där folkhälsofrågorna uppmärksammas alltmer. Man ger utrymme för gymnastik, meditation eller vad det nu är för någonting därför att man ser att hälsan är ett allvarligt problem. Delar av det svenska näringslivet tar en del av ansvaret i de här frågorna. Men vi ser också att enskilda människor tar ett ansvar. På ett sätt som aldrig förut bryr sig människor om sin egen hälsa i förebyggande syfte, inte bara när de blir sjuka. I dag engagerar sig människor, man går på gym, man äter hälsokost osv. Men bredvid detta ser vi att ett starkt välfärdssamhälle med de institutioner och även den folkhälsovård som finns, inte minst för unga människor, är en mycket viktig del för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i vårt land.
Fru talman! Jag har bara ett par korta kommentarer. Kent Härstedt säger att jag raljerar med invandrares benägenhet att rösta. Jag återgav bara det som står i Nationella folkhälsokommitténs betänkande, där man direkt föreslår som ett mål att man ska uppnå 5 % högre röstdeltagande. Jag sade att det inte var väl underbyggt med forskning. Tycker Kent Härstedt att det är ett sätt att raljera med dem tycker jag att Kent Härstedt ska prata med företrädaren för majoriteten som kommer från hans eget parti, eftersom han tydligen har invändningar mot Folkhälsokommitténs synpunkter i detta fall. Det andra är att Kent Härstedt hela tiden säger välfärdssamhället och likställer detta med offentliga åtaganden och offentliga insatser. För mig är samhället mycket mer än de offentliga insatserna. Vi kan ha ett starkt välfärdssamhälle utan att göra människor bidragsberoende, utan att göra dem beroende av offentliga insatser. Vi kan i stället ge dem möjligheter att själva växa, ta eget ansvar, stå på egna ben och slippa den stress som det innebär att inte kunna försörja sig själv, att inte kunna fatta egna beslut. Det tror jag är negativt för hälsan, att inte kunna fatta egna beslut utan vara beroende av det bidragssystem som Kent Härstedt förespråkar.
Fru talman! Att tala om invandrarnas deltagande i våra val blir raljant först när man rycker det ur sitt sammanhang, precis som Leif Carlson nyss gjorde. Det är inte raljant när det i högsta grad är en verklighet, när människor känner att de kan vara delaktiga i samhället, när de känner att de har en sådan kunskap att de lever under sådana sociala omständigheter. Jag kommer själv från en stad, Helsingborg, där vi i det senaste valet lyckades öka invandrarnas delaktighet och deltagande i valet. Men riktigt så enkelt är det inte att man bara kan rycka loss frågan om invandrarnas delaktighet från den stora rapporten och säga att det inte är ett svar på att människor mår bra. Nej, det är inte hela svaret. Det är det absolut inte. Men som en konsekvens av att man mår bra, att man känner sig delaktig, att man lever under omständigheter då man kan gå ett steg till och känna sig delaktig i samhällsdebatten kan det vara ett uttryck för att man mår bra och att man lever i ett land där man har en bra folkhälsa. Men allena i sig självt är det inte ett uttryck för en folkhälsosituation som är perfekt, det säger jag inte.
Fru talman! Jag har en fråga. I den här kammaren beslutar vi ganska många viktiga saker, t.ex. om forskning på folkhälsoområdet. Men detta är ganska stort, och jag skulle vilja lyfta fram en annan del, kanske den avgörande delen. Det gäller själva överföringen av kunskap och information. Det sker ett ganska stort och omfattande arbete på lokal och regional nivå. Trots växande insatser för flera viktiga målgrupper tycks det inte ske några större förändringar. Vi talar om droger, vi talar om missbruk, vi talar om detta. Jag har en fråga till Kent Härstedt om vad han anser om att ta till vara de krafter som finns på lokal och regional nivå. Tycker Kent Härstedt att man bör utveckla det regionala och lokala arbetet med folkhälsan, att man bättre kan ta till vara de frivilliga rörelserna och att man kan utnyttja dessa nivåer bättre i samklang med de institutioner vi har på högre nivåer och inte bara tro att de höga nivåerna är allena saliggörande?
Fru talman! Jag tycker i allra högsta grad att det är viktigt att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Om Lars Gustafsson hade hört mitt anförande hade han märkt att jag nämnde att min egen hemstad just har blivit en del av det globala nätverket World Healthy Cities. Det är en konsekvens av att vi har utvecklat det lokala folkhälsoarbetet och uppnått vissa kriterier, så att vi som en av fyra städer i Sverige, tror jag att det är i dag, kan ingå i det här globala nätverket. Det är en mycket viktig del av folkhälsoarbetet. Det går inte att bara föra debatt och fatta beslut i Stockholm. Arbetet måste i högsta grad också knytas samman med verksamheter från enskilda organisationer, kommuner, regioner och annat. Det är någonting som jag som socialdemokrat i högsta grad välkomnar.
Fru talman! Jag sade inte detta som någon direkt kritik, utan jag undrade över ett sätt att få ut bästa möjliga effekt av all den kunskap som finns hos många operatörer som vi kanske inte utnyttjar i dag. Det går in på många områden, mer än vad vi beslutar i socialutskottet, kanske lönebidragsanställningar osv. Det är många av frivilligorganisationerna som är mycket oroliga för sitt viktiga arbete. De behöver ha någon som kan sitta på kansliet några timmar och utföra stora arbeten. Jag har själv personlig erfarenhet av det. Det är därför det är viktigt att majoritetsföreträdare också yttrar sig positivt i denna riktning för dessa grupper, inte minst när vi nu ska anta en handikapplan.
Fru talman! Huruvida organisationerna kan ha lönebidragsanställda eller ej är knappast en fråga som jag kan eller bör ta ställning till här. Men vi vill naturligtvis i allra högsta grad uppmuntra lokalt och även regionalt folkhälsoarbete och att det kan knytas samman. Men det är viktigt att göra det bredare än att bara handla om just institutioner och sådant. Man får även lov att engagera fler och fläta samman arbetet. Jag ser ju en stor inspiration och styrka i Folkrörelsesverige, där man tar alltfler initiativ på det här området. Jag tror att det är en väldigt viktig del, och det ger också individen en delaktighet och ett engagemang i de här frågorna. Samtidigt ska samhället på olika sätt och med olika inslag stötta och understödja. Det finns vissa saker som kanske samhället är bra på att verka för och ta ansvar för, medan det finns andra saker som man kanske på arbetsplatsen, i skolan och i enskilda organisationer, men också som individ, är bättre skickad att ta ansvar för.

Fru talman! För sju år sedan begicks några brutala mord i de fattiga utkanterna av Falls City i Nebraska. Just i ingenmanslandet mellan den moderna staden och den effektivt odlade landsbygden, i den tröstlösa sociala parentesen. Det är just den delen i USA som populärt brukar kallas white trash. Det är dit outbildade arbetare, arbetslösa och halva familjer förvisas. Trots sin brutalitet skulle morden aldrig ha blivit så omtalade om inte Brandon Teena, nyss fyllda 21, funnits bland de mördade. Brandon Teena föll offer för våldsammaste homofobiska raseri och skräck när det avslöjats att den vackra unga man som väckt så mycket kärlek, ömhet och längtan hos sin omgivning i själva verket faktiskt var kvinna. Det här är inledningen och även bakgrunden till den film som alla i Sverige skulle kunna gå och se. Den heter Boys don t cry och ger en levande bild av en ung kvinna som lever ut sin önskan att vara man. Fru talman! Återigen går jag upp i riksdagens talarstol för att ifrågasätta majoritetstexten i socialutskottets betänkande vad gäller behandlingen av de frågor som tar upp transsexuella. Kent Härstedt nämnde i sitt anförande att övriga frågor, dvs. de motionsyrkanden som tas upp i betänkande SoU7 Folkhälsofrågor m.m., på något sätt utreds eller tas med på något annat sätt. Men så är det inte. Kent Härstedt valde att inte med ett ord nämna de motionsyrkanden som berör transsexuellas rättigheter och deras situation i samhället. Det finns inga utredningar, Kent Härstedt. Det finns inte några andra sätt som i dag behandlar frågorna, varken på Regeringskansliet eller på något departement. Motion So203 väckt av Barbro Westerholm berör fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och behoven av ändringar i den lagen. Där tar man också upp att det behövs en utredning om transsexuellas situation i samhället. En utredning om transsexuellas situation i samhället är någonting som inte har gjorts på länge. Jag vet inte om utskottet är medvetet om att den utredning som gjordes på uppdrag av riksdagen och regeringen skedde 1968, då Justitiedepartementet tillsatte utredningen Intersexuellas könstillhörighet. Jag vet inte om socialutskottets ledamöter har haft möjlighet att läsa utredningen. Det är den utredningen som är grunden till den lagstiftning vi har i dag. Vad är det, fru talman, som socialutskottets majoritet gör sig skyldig till? Jo, osynliggörande och åter osynliggörande. Det har varit ledamöter från Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet som har tagit upp frågorna i betänkandet, men ingen annan. I den tvärpolitiska motionen och i Barbro Westerholms motion har vi tydligt lyft fram situationen för dem som ingick äktenskap för länge sedan och som vill fortsätta att leva ihop, dvs. fortsätta att vara gifta. Men lagen tvingar dem till skilsmässa. Majoriteten bestående av socialdemokrater, moderater, kristdemokrater och centerpartister i utskottet har valt att ställa sig bakom en avslagsmotivering som är beklämmande. Ja, fru talman, det räcker inte. Precis som i december månad väljer utskottsmajoriteten att helt och hållet nonchalera vissa av de yrkanden som återfinns i motioner väckta av riksdagsledamöter i riksdagen. I det nu aktuella ärendet finns det ingen som helst motivering till avstyrkandet av att tillsätta en utredning som ur ett helhetsperspektiv ska belysa de transsexuellas situation i samhället. Jag vill ödmjukast fråga utskottets majoritet vad det beror på. Det finns inte ens en motivering om varför man inte ser det som viktigt att tillsätta en sådan utredning - som Kent Härstedt anser finns för övriga frågor som han inte behandlade, en av dem var denna. I utskottsbetänkandet tas frågan om skilsmässa och den paragraf i lagen som rör fastställelse av könstillhörighet upp. I § 3 tas frågan om äktenskap upp, nämligen att enligt lagens tredje paragraf får sådan fastställelse meddelas endast för ogift svensk medborgare. Är det någon i socialutskottets majoritet som har tagit reda på vad paragrafen bygger på? Jo, det tänkte jag tala om. Paragrafen bygger på äktenskapsbalken, som bereds av lagutskottet. Egentligen skulle frågan vad gäller äktenskapet inte har kommit upp i socialutskottet, utan den skulle ha kommit upp i lagutskottet. Det är lagutskottet som bereder frågan om vilka som får lov att vara gifta med varandra. I äktenskapsbalken finns det inte någon klausul om att personer som fastställt en annan könstillhörighet ska undantas av paragrafen och kunna fortsätta att vara gifta trots att de genomgår ett könsbyte. Egentligen hade jag velat återremittera hela frågan eftersom det inte är socialutskottet som ska ta upp den. Hur har socialutskottet argumenterat i frågan? Det står ingenstans i betänkandet om varför frågan har avstyrkts. Det står bara att "utskottet anser inte att riksdagen nu bör initiera någon ändring av gällande lagstiftning om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall". Varför inte det? Det finns människor i dag som har varit gifta i 25 år och som vill fortsätta att vara gifta, som har barn, trivs och älskar varandra osv., men lagstiftningen i dag tvingar dessa människor att skilja sig. Det rör sig inte om många människor, men det finns trots allt människor som befinner sig i den situationen. Varför vill socialutskottet fortsätta att osynliggöra dessa människor och deras behov? Varför väljer socialutskottet att faktiskt inte ta människorna på allvar och se till deras särskilda behov? En annan viktig fråga som tas upp i motionerna gäller utredningen om transsexuellas situation i samhället. Det skulle vara intressant att höra vad utskottsmajoriteten anser om transsexuellas situation i samhället. Anser utskottet att man har en så pass bred och fördjupad kunskap, så mycket fakta, i frågan att man helst inte behöver utreda den? Vad jag har förstått finns det liten kunskap i transfrågorna, inte bara i mitt parti utan i alla andra partierna i riksdagen. Om man nu har avstyrkt detta för att alla dessa faktakunskaper finns, skulle det vara intressant för mig att få ta del av dem. Återigen vill jag ödmjukast fråga, fru talman, varför det har blivit så. Med vilken motivering avstyrker ni denna ytterst viktiga begäran om utredning eller om ändring av den lagstiftning som bygger på att få fastställelse av könstillhörighet? Tycker ni att lagen är så bra och heltäckande? Varför blundar ni, trots att utskottets majoritet valt att inte se detta och informera om att dessa människor faktiskt existerar? Den nu gällande lagen innehåller delar som kränker och diskriminerar människor. Innebär socialutskottets majoritets ställningstagande att man tycker att det är helt okej att fortsätta att kränka dessa människor? Slutligen vill jag ta upp frågan om bastuklubbslagen. Den tas upp i en hel del motioner. Begäran om att lagen om bastuklubbar ska avskaffas har avstyrkts med motiveringen att Smittskyddskommittén har kommit med ett betänkande som just nu håller på att beredas i Regeringskansliet. Det är väl rätt att vi ska invänta betänkandet. När bastuklubbslagen en gång i tiden uppkom var det en viss grupp människor i samhället, nämligen de homosexuella männen, som var de som så att säga fick lagstiftningen emot sig. Det är glädjande att Smittskyddskommittén i sitt betänkande valt en linje som i praktiken innebär att lagen kommer att upphävas. Det ska bli spännande när Smittskyddskommitténs betänkande blir till en proposition och får behandlas i kammaren. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 16.

Fru talman! Det var en lång rad synpunkter på en del olika frågor. Först och främst vill jag svara på frågan kring transsexuella och möjligheten till att fortsätta att vara gift när man byter kön. Den här frågan har inte på något sätt negligerats, och det är inte så att vi inte har känt ett engagemang i frågan. Det har väl snarast varit så, som Tasso Stafilidis själv har varit inne på, att det kanske inte är helt säkert att detta har varit en fråga som kommit till rätt plats. Från vårt håll kände vi att frågan kanske hade passat bättre i lagutskottet, men det är, som sagt, något som kammarkansliet avgör. Det är heller inte så att den här frågan inte alls har varit uppe för diskussion sedan 1968. I samband med lagen om partnerskap var frågan uppe till diskussion. Man kom då fram till de slutsatser som i dag är gällande. Mot den bakgrunden anser inte utskottet att det finns någon anledning till initiativ i frågan. Vad gäller förslagen om bidrag till transsexuella organisationer är det inte den formen av frågor som vi i utskottet brukar ta ställning till, utan som organisation får man, precis som andra organisationer, vända sig till de institutioner som är beslutande i dessa frågor.
Fru talman! Jag vill först börja med att bemöta Kent Härstedt och tala om att jag inte tog upp frågan om bidrag till organisationerna. I likhet med Kent Härstedt har Vänsterpartiet i utskottet ansett att frågan inte kan behandlas i det här sammanhanget. Det som jag tog upp var utredningen Intersexuellas könstillhörighet, som gjordes 1968. Det handlar alltså om en utredning. Det har, Kent Härstedt, inte gjorts någon utredning i detta land tillsatt av riksdag eller regering kring transsexuellas situation. Det som Kent Härstedt tar upp är de lagjusteringar som har gjorts sedan dess. Den senaste ändringen i lagen gjordes så sent som 1995. Men det har inte funnits några utredningar som helt och hållet har tagit upp transsexuellas situation i samhället. Om utskottet i sin helhet har ansett att den här frågan har hamnat fel, att den egentligen skulle hamnat i lagutskottet, tycker jag att det är tråkigt att utskottet inte reagerade och skickade frågan till lagutskottet. Den ordning som gäller i riksdagens utskott är ju att om det är något som man ser har hamnat fel, eftersom det är så många motioner som behandlas, skickar man det till det utskott som innehar frågan inom sitt beredningsområde. Sedan måste jag också få ställa en fråga till Kent Härstedt. Eftersom ni inte har ansett att man ska tillsätta en utredning eller vidta några åtgärder i den här frågan för att förändra lagstiftningen, är det då inte så att ni faktiskt blundar för de här människornas behov? Är det inte så att ni tillintetgör de här människornas faktiska verklighet? Alla lever inte i den verklighet som Kent Härstedt och jag lever i, utan det finns människor som har en helt annan verklighet.

Fru talman! Även jag skulle vilja belysa de transsexuellas situation, eftersom jag tycker att det är en väldigt viktig fråga. Jag tror att det viktigaste är att vi inför framtiden talar mer om de här frågorna, för det är inte bara ett problem att man skulle vara emot bättre förutsättningar för transsexuella utan också att de här frågorna hamnat så väldigt mycket i skymundan. Man har mer och mer börjat diskutera homosexuella. Men transpersoner - som samlingsbeteckningen är för transvestiter och transsexuella - diskuteras inte speciellt mycket. Jag tycker att det är viktigt att man gör det mer i framtiden. Det finns framför allt väldigt mycket fördomar och okunskap kring den här gruppen av människor. Dels har vi sammanblandningen av transvestiter och transsexuella. Det är ju något helt annat att vara trygg i sin egen könsidentitet men ibland ikläda sig det andra könets identitet än att helt och hållet vilja byta kön och genomgå könsbyte. Det är alltså två olika grupper med olika sorters problem. Sedan finns också missuppfattningen att homosexualitet automatiskt sammanfaller med att vara transvestit eller transsexuell. Det förekommer naturligtvis, men det finns ju också väldigt många heterosexuella inom den här gruppen. En annan fråga är de transsexuellas situation i arbetslivet. Där har de också glömts bort. Man kan i dag döma någon för att ha diskriminerat en person i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Men att vara transvestit eller transsexuell handlar ju inte om sexuell läggning, utan det handlar om uppfattning om könstillhörighet. Alltså kan ingen dömas för diskriminering på dessa grunder i arbetslivet. Det är en viktig fråga att belysa i framtiden. Sedan har vi frågan om våld mot transpersoner. Man vet helt enkelt inte hur mycket våld och hot som förekommer. Däremot vet man att homosexuella utsätts mycket för våld och hot. Ungefär en tredjedel utsätts för våld och hot, och det är vanligare bland män. Eftersom man har sett att det framför allt är könsöverskridande klädsel och beteende som leder till våldet och hoten, är det rimligt att anta att även transpersoner är utsatta. Men man vet alltså inte detta i dag. Jag tror att det är väldigt viktigt att man i framtiden tar reda på det. Könsoperationer, alltså könsbyte, blir allt vanligare. De har snabbt ökat i antal på senare tid, och man kan tänka sig att antalet kommer att öka ännu mer i framtiden. Det rör sig ändå om många människor, och det kommer att bli fler. Det som jag framför allt tror är viktigt att belysa i framtiden är frågan om att få kunna förbli gift när man ansöker om könsbyte. Det är nämligen en väldigt stor process att byta kön. Hela ens liv påverkas och förändras, både i privatlivet och på jobbet. Många säger att det är en väldigt jobbig period. Men de väljer ändå att genomgå könsbytet eftersom det är en så pass viktig del av deras identitet vilket kön de upplever att de tillhör. Det blir ju ännu jobbigare om de dessutom måste skilja sig. I många fall blir det ändå skilsmässa. Men jag tycker att man i framtiden bör verka för att de som vill ska få förbli gifta. Det är ofta barn inblandade. Från utgångspunkten att de ofta redan har biologiska barn tycker jag att det är extra viktigt. Den andra frågan som jag tycker är viktig är detta med en utredning, som jag tror behövs. Jag tog i inledningen upp en del saker där jag tycker att det finns brister, t.ex. i arbetslivet och när det gäller våld mot transpersoner. Jag tror att det finns många saker som bör belysas. Man bör framför allt ha en helhetssyn på transpersoners situation som saknas i dag. Sedan måste man naturligtvis titta på transpersonernas organisationer och inte minst bidragen. Men det blir en senare fråga som utredningen får ta ställning till. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att den här frågan för mig är principiellt väldigt viktig, inte för att det handlar om så otroligt många människor, även om de blir fler. Men för mig handlar det någonstans om alla människors lika värde. Jag tycker inte att sexuell läggning, uppfattning om könstillhörighet, om man är kvinna eller man, vilket land man kommer ifrån, vilket etniskt ursprung man har är faktorer som ska få spela in, utan det ska så långt möjligt vara ovidkommande faktorer. Det är därför som jag tycker att den här frågan är speciellt viktig. Här har vi ytterligare ett område där vi kan verka för alla människors lika värde och lika förutsättningar i livet.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som Hillevi Larsson gav uttryck för, att det krävs att vi skaffar oss ökad kunskap. Men på vilket sätt vi kommer att göra det, om det blir i form av utredningar eller i form av initiativ från någon av våra myndigheter som också bevakar dessa frågor, återstår att se. Jag vill bara säga att jag delar den syn som Hillevi ger uttryck för här. I det här fallet handlar det inte om så värst många människor, men även om det handlar om att en enda människa kommer i kläm på grund av vår lagstiftning eller på grund av myndighetsutövning är det värt en diskussion i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag är väldigt tacksam för och glad över det här svaret. Jag tror heller inte att det viktigaste är formen. Det viktigaste är att det händer någonting och att vi får enighet över partigränserna i de här frågorna. Det är viktigt att vi belyser de här människornas situation. Det är viktigt att vi gör någonting, framför allt att vi börjar prata om de här frågorna i det första steget. Om man sedan är oenig eller inte är inte det viktiga. Vi kommer säkert att bli oeniga. Men det måste upp på dagordningen. Det måste diskuteras och belysas.

Fru talman! Det var en väldigt intressant replikväxling som avslutades nyss. Det som Kent Härstedt tar upp här är otroligt viktigt. Han säger att han instämmer i Hillevi Larssons argumentation. Då undrar jag: Är Kent Härstedt beredd att lyfta upp den här frågan på nytt i socialutskottet för att faktiskt se till att det händer något? Problemet är att det inte stämmer som Kent Härstedt säger. Vilka myndigheter är det som ser över det här? Det finns inga myndigheter. Den enda myndighet som har med det här att göra är Socialstyrelsen, som så att säga ser till de människor som kommer till dem för att ansöka om att byta könsidentitet. Därför är det här otroligt intressant. Det finns ingen instans i samhället i dag som ser hur de här människorna mår, som ser en utveckling eller som över huvud taget tar fasta på de här människornas situation. Därför undrar jag om Kent Härstedt är beredd att agera i den här frågan för att det ska hända någonting även i socialutskottet och för att, som han säger, få till en diskussion i den här kammaren. Nu var det Hillevi Larsson och jag tillsammans med de ledamöter i socialutskottet som har reserverat sig till förmån för dessa motioner som lyfte upp de här frågorna. Jag undrar om Kent Härstedt vill svara på det.
Fru talman! Nu är det inte så att det inte finns någon kunskap alls. Bl.a. har Socialstyrelsens rättsliga råd kunskap i de här frågorna. Sedan finns det också kunskap inom hälso och sjukvården. Det är inte bara på central nivå som man kommer i kontakt med de här frågorna. Som jag sade till Hillevi delar jag hennes synsätt och det hon gav uttryck för, nämligen att människor inte ska bli diskriminerade och att människor har rätt att bli sedda i vårt samhälle. Därför är jag beredd att på olika sätt verka för att synliggöra dessa frågor och ta upp dem till en diskussion. Vare sig det blir så att vi tar upp dem till diskussion i socialutskottet eller om det handlar om att frågorna kanske ska lyftas upp i lagutskottet så är jag beredd att personligen medverka till någon form av aktivitet på detta område. Men formen är jag inte beredd att redogöra för just nu.
Fru talman! Det är glädjande att höra att Kent Härstedt är beredd att göra någonting. Vad han kommer att göra får vi alla vänta med spänning på. Sedan vill jag informera om att lagutskottet redan har behandlat de här frågorna. Tyvärr är det likadant där, alltså att t.ex. Kent Härstedts partikamrater och en majoritet i lagutskottet har avslagit bl.a. just när det gäller de frågor som handlar om namnlagen, de som också finns med i den här motionen. Men jag kan konstatera att det är bra att Kent Härstedt kommer att agera i de här frågorna för att också föra dem till en ännu högre nivå än de befinner sig på i dag. Kent Härstedt nämnde också att det finns flera instanser i samhället och att det inte bara är på central nivå som man jobbar med det här. Det stämmer till viss del. De personer som vill ändra sin könstillhörighet söker för detta. Då får de kontakt med de psykiatriska mottagningarna ute i landet där de får psykologsamtal. Sedan är det Socialstyrelsen det hänger på. Alla kirurgiska ingrepp sker här i Stockholm på ett och samma sjukhus. Det är alltså inte speciellt utbrett på lokal nivå. Det problem som också har funnits förut har ju varit att människor har blivit behandlade väldigt olika beroende på vilken kommun de har bott i och vilken psykolog eller psykenhet de har fått kontakt med. Det är väldigt olyckligt, och det hade varit intressant att se hur det funkar i dag. Jag ser med förväntan fram emot att den här frågan kommer att behandlas igen.

Herr talman! En cancersjuk kvinna får nej då hon vill flytta till ett särskilt äldreboende i en annan kommun. Hon ville komma närmare sin dotter. Politikerna i den kommun som kvinnan vill flytta till sade nej. Kvinnan klarar sig med hemtjänst - det visste politikerna. Beslutet överklagades till länsrätten som höll med kommunens politiker. Nu funderar den cancersjuka kvinnan på att gå vidare till kammarrätten - om hon orkar. Moderaternas krav på en äldrepeng ger äldre rätt att välja omsorg och en ekonomisk vårdgaranti som gör detta möjligt. Jag och moderaterna önskar att majoriteten nu vill tänka om och på största allvar ta till sig den diskussion om finansiering av äldreomsorgen som nu pågår för fullt ute i samhället. Pensionsfrågan tog tid, och det kommer också en hållbar och robust äldreförsäkring att göra, om man menar allvar. Vi moderater vill ha ett system som man kan lita på över tid och som håller vad man lovar - ingen upprepning av vad som hände med änkepensionen, tack. Claes Örtendahl, f.d. generaldirektör, påpekade för oss i Äldreberedningen - vi är några här i kväll som är med i denna beredning - att det hastar med en försäkringslösning för att garantera god äldreomsorg. Han hävdade att denna försäkring, som är solidariskt finansierad och inkluderar alla - borde ligga på försäkringsbolagen och vara i gång senast år 2010. Vi moderater har fått mycket kritik från vänstermajoriteten för våra tankar om en försäkringslösning. Man har medvetet misstolkat, ifrågasatt och misstrott våra ambitioner att ge äldre en garanti för god äldreomsorg när vi hävdat att en försäkring måste betyda en verklig försäkran om hjälp, något som dagens finansiering inte lever upp till. Jag är medveten om att kritiken mot vårt förslag är politisk retorik, men verkligheten har hunnit i fatt, och nu måste också socialdemokraterna inse att det bränns. Regeringen måste därför snarast ta initiativ till en diskussion om äldreomsorgen så att man minskar hemortsberoendet, ser över de nationella och internationella gränserna och inte vältrar över kostnaderna på barn och barnbarn. Det vore därför mycket intressant att höra om socialdemokraterna har intresse av att börja diskutera en sådan äldreförsäkring. Svaret hastar, och jag hoppas Tullia von Sydow i sitt inlägg kommer att beröra finansieringsfrågan. Herr talman! När det gäller hemsjukvården blir jag också orolig när nu alltfler ska vårdas hemma, men då hemsjukvården genom svårigheter att få tag på välutbildad personal riskerar att ge en sämre vård. Vårdgymnasierna saknar sökande, men skolorna har också fastnat i gårdagens utbildningssystem och utbildar för den organisation och det synsätt som varit gällande men som inte längre attraherar. Om det ska bli attraktivt att utbilda sig på vårdgymnasiet måste också alternativa utbildningar släppas in - fler inriktningar och mer nytänkande krävs. Men socialdemokraterna säger kanske att det är upp till skolorna att starta sådana utbildningar. Men så enkelt är det inte, därför att om sådana utbildningar ska tänkas starta måste det också finnas en uttalad efterfrågan på dessa elevers kunskap när de går ut ur skolan, och det finns inte i dag. I stället stoppar vänstermajoriteten utvecklingen och motarbetar efterfrågan genom att hela tiden hävda monopolets styrka, storskaliga lösningar och det politiska systemets förträfflighet. Man hyser i stället misstro till friskolors nytänkande, och man räds konkurrens. Därför säger politiker nej, trots att personalen säger ja. Jag önskar därför att socialdemokraterna snarast skickar signaler ut i landet att de ser positivt på mångfald, alternativ och valfrihet. Först då finns en anledning för skolorna att utbilda för ett framgångsrikt arbetsliv med entreprenadskap på schemat, och då kan utbildningen också få ökat attraktionsvärde. För att garantera hög kvalitet vill vi att äldreomsorgen ska få sitt godkännande från ett kvalitetsinstitut, en medicinalstyrelse. Detta skulle garantera god vård men också att fler behov tillgodosågs, de äldres men också personalens. Jag hade i går en interpellationsdebatt med socialministern om den tillsyn i äldreomsorgen som i dag brister ute i landet. Det visar att vi måste samla kvalitet, kompetens och tillsyn under en myndighet. Herr talman! Hjälp i hemmet handlar inte bara om hemsjukvård. Det handlar också om att få hjälp med städning, inköp, osv., sådant som gör det möjligt för fler att bo kvar hemma. Uppsökande verksamhet är nog så bra, men en kontinuerlig tillgång gör att man lättare ser försämringar och kan vidta åtgärder. Det handlar om ett psykosocialt stöd och inte bara om handkraft. Att hemtjänstservice är en av de snabbast växande branscherna i Danmark beskriver minister Pia Gjellerup i förordet till den utvärderingsrapport om skattesubventionerad hemtjänst som kom ut förra året. Hon betonar att framtiden ser ljus ut för hemtjänstservice. Fler har fått hjälp, och fler har fått arbete, och det utan att kostnaderna för staten har ökat. Varför säger socialdemokraterna nej till att ge äldre stöd och hjälp i hemmet? Danmark kan. Varför kan inte Sverige? Jag brukar framhålla att äldrefrågor inte är en specifik frågeställning utan handlar om alla frågor i samhället. Att vara äldre är att förhoppningsvis vara som vanligt - bara lite äldre. En sådan fråga är möjligheten för äldre att bo kvar där man är van och där man känner trygghet. Och då handlar det inte om larm och branta trappor. Det handlar om fastighetsskatten. En nybliven pensionär ringde till mig för en tid sedan och berättade att om ingen rejäl sänkning sker av fastighetsskatten så kommer han inte att kunna bo kvar. Fastighetsskatten kommer att kosta honom 87 000 kr om året för ett hus som han köpte relativt billigt på 60-talet. Hur ska han som pensionär ha råd med detta? Herr talman! Jag läste en saga för mina barn när de var små som hette Oscar äter hus. Det var det enda råd som jag kunde ge denna pensionär om inte regeringen med sina stödpartier inser att också boendeskatten är en äldrefråga. Herr talman! I Sverige finns det i dag 180 000 personer med demenssjukdomar. Många får inte rätt diagnos utan lever ett påfrestande liv långt innan de får hjälp. Det är inte acceptabelt. Många anhöriga får inte heller den avlastning och det ekonomiska stöd som de skulle behöva. Regeringen måste på allvar ta till sig det faktum att många vårdar anhöriga under de mest bristfälliga omständigheter. Det handlar om ekonomiskt stöd, men det handlar också om att orka leva vidare. Vad som många äldre och sjuka också har svårt att acceptera är de signaler som nu läcker ut när det gäller vårpropositionen, även om vi vet att allt inte är klart. Det har under de senaste dagarna framkommit att det nu ska sparas in pengar på läkemedelsförmåner, detta för att det, som det uttrycks, ska sparas pengar till valfläsk - ursäkta - reformer inför kommande val. Ska man fortsätta att ge med den ena handen men ta tillbaka med den andra, ge de s.k. fattigpensionärerna en extra dusör men samtidigt höja kostnaden för läkemedel? Effekten vet vi. De flesta fick några kronor över av det senaste pensionstillskottet, men många fick minus. Herr talman! Jag ställer mig självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 18 och 24. Givetvis står vi bakom övriga av våra reservationer men för tids vinnande gör jag så här. Cristina Husmark Pehrsson måste verkligen ha speciella källor eftersom hon kan påstå att det har läckt ut att man ska spara i högkostnadsskyddet. Alla människors lika värde är grunden för Vänsterpartiets politik. De som är äldre i dag var ju med och byggde upp den välfärd som vi nu har och som i varje fall vi i Vänsterpartiet vill fortsätta att värna om och vidareutveckla. Det betänkande som vi i dag debatterar är en del av framtiden. Framtiden för de äldre är att de ska mötas med respekt och att vi ska vara pådrivande så att attityderna till de äldre förändras. I dagens samhälle finns det en tendens att dela upp folk i grupperingar i olika åldrar. Oavsett om man är ung eller om man är gammal är man, tycker vi, en individ, en människa, hela livet och man ska bemötas därefter, oavsett ålder. Under 90-talets början fick äldrevården kännas vid stora besparingar. Kvaliteten inom äldreomsorgen, som det pratas så mycket om och som det i så många år har pratats om, har försämrats. Detta står helt klart. Det har lett till att förespråkarna för privata alternativ har fått luft under vingarna. Här får vi också från moderat håll höra om försäkringslösningarna. Privatiseringarna inom äldreomsorgen har ökat betydligt under 90-talet. Många hyllar dessa och säger att konkurrensutsättningen är helt nödvändig. Sett till hur man lyckats med detta kan inte vi påstå att vi blir imponerade. Först och främst var det meningen att denna valmöjlighet skulle bidra till att en hel flora av alternativ skulle komma. Men vi kan redan nu se att de vinstdrivande företagen tenderar att ta över och att de mindre har problem och slås ut. Det är glädjande att se att även Folkpartiet nu ifrågasätter den privat drivna äldreomsorgen. Man konstaterar bl.a. att kvalitet kostar. För oss är detta ingen överraskning. Det här har vi faktiskt vetat hela tiden. Vidare sägs det att när det gäller besparingar har man nått vägs ände. Detta förstår man när det för en tid sedan stoppades in extramiljoner till ett hemtjänstsdistrikt på Söder drivet i privat regi och som inte klarade sitt åtagande. Dessa fick alltså omgående mer av skattebetalarnas pengar för att kunna fortsätta. Man reagerar ju över sådant här. Jag vill fråga om Moderaterna delar Folkpartiets åsikter när det gäller vad de har kommit fram till i DN Debatt-artikeln. Vi i Vänsterpartiet tycker att äldreomsorgen ska vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad. Det går mycket väl, anser vi, att inom den offentliga sektorn utveckla de valmöjligheter som man speciellt från moderat håll efterlyser. Ett exempel är demensboendet som på flera håll i landet håller på att utvecklas. Däremot kan jag hålla med Cristina Husmark Pehrsson om att de bedömningar som görs avseende de demenssjuka är dåliga. De kommer inte heller till stånd så snabbt som behövs. Vi vill inte ha en äldreomsorg där vinsterna sätts högst och går ned i aktieägarnas fickor, utan vi vill ha en äldreomsorg där behovet styr och där eventuella vinster går tillbaka till verksamheten så att kvaliteten kan förbättras. Det gäller också kompetensutvecklingen för personalen. Under en lång tid har det varit uppmärksammade fall av vanvård av äldre. Vi har sett detta också i privat regi. Jag tar inte kommunerna i försvar, utan jag tycker att det även där är anmärkningsvärt. Det behövs en ansiktslyftning även hos kommunerna. Förra veckan såg jag att personal sade upp sig som inte tyckte att man höll vad som utlovats i det avtal som hade skrivits med företaget. De äldre fick inte den hjälp som de behövde. Jag kommer också ihåg en intervju där en journalist frågar en man om han inte tyckte att han var illojal mot arbetsgivaren. Jo, svarade mannen, jag kan vara illojal mot min arbetsgivare men jag har väldigt svårt att vara illojal mot de äldre. Vidare har vi fått kännedom om hur man får skriva på papper om att hålla tyst. Också detta tycker vi är anmärkningsvärt. Med anledning av allt det som jag här har sagt tycker vi i Vänsterpartiet att det nu är dags att se över lagarna så att de äldre ges den vård, omsorg och personaltillgång som behövs för att en hög kvalitet ska uppnås. Alla har ju i minst tio år talat sig varma för det. I reservation 18 säger vi att vi vill ha ett tilläggsdirektiv till Äldreberedningen Senior 2005 där man ser över lagstiftningen om ett minimikrav - vad man som äldre har rätt att kräva. Det kan handla om promenader, om social stimulans eller om rehabilitering. Vi tycker att det är dags att sätta ned foten. Jag har hört om detta under alla år som jag jobbat inom äldreomsorgen men det har inte hänt särskilt mycket. I reservation 24 säger vi att vi vill att regeringen ska se över hur man bäst kan hjälpa de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. Vi tycker att regeringen ska se över möjligheterna för de kommuner som vill hjälpa dessa pensionärer utan att bli stoppade. I reservation 32 tar vi upp tillsynsverksamheten och möjligheten att samla regler som styr äldreomsorgen under en lag. Det har framkommit att detta är svårt och att det är en omfattande förändring men det finns uppenbara problem med den delade regleringen. Därför anser vi att en översyn behövs. Herr talman! Vi i Vänsterpartiet tycker, som sagt, att äldreomsorgen ska vara demokratiskt styrd och solidariskt finansierad. Man ska ha rätt till en bra äldreomsorg, oavsett plånbokens tjocklek. Vi välkomnar utredningarna, som vi delvis själva initierat, när det gäller att förbättra för de äldre. Senior 2005 har direktiv att komma med förslag på ett flertal områden som berörs i detta betänkande. Givetvis välkomnar vi också de ökade resurserna till kommunerna. Vänsterpartiet har varit med om att arbeta fram vårdmiljarden år 2001 som ska gå till primärvård, äldreomsorg och psykiatri. Naturligtvis ställer vi oss frågan om de här pengarna kommer att räcka till att ge äldreomsorgen den kvalitetshöjning som den så väl behöver och så att den mängd personal finns som behövs - med anständiga löner och kompetens. Utbrändheten bland vårdpersonalen är omfattande; det vet vi. Det finns allvarliga problem när det gäller personalfrågan. Precis som Cristina Husmark Pehrsson ser jag en risk här. Man måste ta krafttag kring omvårdnadsprogrammet för att de här yrkena ska få en bättre status.

Herr talman! I ett TT-meddelande från den 9 mars läser jag att finansministern kräver nedskärningar i kostnaderna för sjukpenning och läkemelsförmåner osv. - sammanlagt 20 miljarder under de tre kommande åren. Jag är också medveten om att det inte är ett färdigt förslag och vet att somligt läcker ut med flit. När det gäller äldrepengen, som Lena Olsson här pratade om, kan jag säga att jag är glad att Folkpartiet nu följer den moderata linjen. Lena Olsson har kanske läst de av våra motioner som ligger till grund för det här betänkandet. Där finns det med en äldrepeng just för att garantera att det som styr är de äldres behov, inte politikers behov. Det tycker jag är en klar kvalitetsförbättring. När jag talar om kvaliteten undrar jag ifall inte Lena Olsson kan hålla med om att det vore bättre att vi hade ett kvalitetsinstitut i Sverige än ha tillsynen av äldreomsorgen liggande hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Vi ser nu att det finns länsstyrelser som inte sköter sin uppgift. Jag har en annan fråga till Lena Olsson. Jag läser i välfärdsprogrammet, som kommer från Svenska kommunalarbetareförbundet, där många av personalen inom vården tillhör. Jag fastnade för en rubrik. Det står så här: Kommunals stöd för att bryta utanförskapet. Det står som en punkt: Övergång mellan arbetsliv och pensionärsliv behöver göras mjukare genom att äldre får större möjlighet att påverka arbetstiden. Det står också att kollektivavtalsregler som hindrar arbetstagare efter 65 år måste upphävas. Äldre ska alltså få möjlighet att helt enkelt arbeta längre eller kortare om man vill. Hur stämmer detta med Vänsterns och Lena Olssons synsätt om att lägga fram ett förslag om att lagstifta om arbetstiden för alla? Min tolkning av Kommunals välfärdspunkter är att äldre själva ska kunna få påverka sin arbetstid. Vilken inställning har Lena Olsson?
Herr talman! Jag börjar med det sista. Vi har haft uppe det också i Äldreberedningen att man ska förlänga det så att man får jobba längre. Jag är lika ihärdig som borgarna i den här beredningen att påstå att så länge som vi har så mycket utbränd personal i så låg ålder, och det gäller vårdpersonal, är det väldigt svårt att se hur det ska kunna förlängas så att man får jobba längre. Vi har så stora kategorier som har problem med att jobba tills de blir 65. Det är låglönegrupperna. Sedan hade Cristina Husmark Pehrsson en fråga om dessa 20 miljarder. Jag kan bara upplysa henne om att jag reagerade lika som hon på det. Men jag trodde att hon hade en bättre källa därför att det här var en tidningsanka. Det är vad jag har fått reda på. Jag vet inte om vi behöver något sådant institut som Cristina Husmark Pehrsson talar om. Det viktiga är att hålla koll på att det här följs upp och att det också finns pengar ute hos länsstyrelserna, och även hos kommunerna, så att de kan sköta det här. Jag kan ta hemkommunerna uppe i mitt län som exempel. Jag tror inte att någon bedriver en dålig äldreomsorg med vett och vilja, utan det har varit resursbrist. Tycker inte också Cristina Husmark Pehrsson att det är bra att dessa pengar tillförs framöver så att man kan förbättra inom områdena äldreomsorg, vård och skola?
Herr talman! Lena Olsson säger att vi inte ska tvinga äldre att jobba vidare. Det var, om Lena Olsson lyssnade på vad jag sade, inte heller min mening. Jag sade att de som vill och kan ska vi underlätta för. Problemet är att vi inte kan ha en pensionsålder som är 58 år. Vi måste få en mjuk övergång. Vi måste ge flexibla lösningar. Vi kan inte lagstifta om en arbetstid. Då kommer man inte att orka. Låt mig återkomma till Kommunals rapport, som inte Lena Olsson kommenterade precis. Andre vice ordföranden i Kommunal säger så här: Ur fackligt perspektiv är vi inte ett dugg rädda även om all kommunal verksamhet skulle privatiseras. Det säger Kommunals andre vice ordförande under en konferens i Karlstad i januari i år. Han förklarar med att en facklig organisation också måste arbeta med produktiviteten så att den ska kunna öka. Annars blir facket nästa krisbransch. Han tillägger vid samma tillfälle och samma kongress: Ur fackligt perspektiv finns inga gränser för hur mycket som kan privatiseras. Lena Olsson erkände i en replik på mitt anförande den 20 januari i år under den allmänpolitiska debatten att vården låg henne varmt om hjärtat och sade: "Jag har träffat ganska mycket vårdpersonal - vården ligger mig rätt varmt om hjärtat och det gäller då både offentlig och privat vård." Då undrar jag vilken Lena Olssons inställning är till den privata vården och vad Lena Olsson säger om Kommunals inställning, att det är vården som är viktigast, inte organisationen eller det offentliga monopolets ställning.
Herr talman! Jag har träffat mycket personal, både offentliganställd och privatanställd. Jag kan direkt svara på frågan: Jag vill inte ha någon privat äldreomsorg alls, utan jag vill att den ska vara i offentlig regi. Jag har aldrig påstått något annat heller. Vad andre vice ordföranden i Kommunal har sagt reagerade jag också för. Jag har faktiskt talat med honom, och han säger att han är felciterad. Jag har inte hört vad han har sagt, och jag måste tro på vad han säger. De flesta som jag träffar av äldreomsorgspersonal är inte intresserade av privatiseringar. De är intresserade av att ha en välfungerande offentlig sektor. Vi är beredda att satsa pengar på det, men det är inte moderaterna.

Herr talman! Jag känner mig glad att bo i ett land där antalet äldre ökar, där antalet äldre äldre ökar, därför att äldre är en oerhörd resurs för hela samhället. Herr talman! Ibland blir jag beklämd i olika debatter när det uttrycks som att äldre enbart är en belastning. Jag tycker att det känns ovärdigt att man uttrycker sig så, ändå förstår jag vad man menar. Det är i livets sista år som man har det största behovet av hjälp och stöd på olika nivåer. Det är Kristdemokraternas mål i äldreomsorgen att alla äldre ska få så god vård och omsorg som man behöver och som är möjlig. För att nå det målet måste vi hitta lite olika vägar. Vi måste lägga fram förslag som gör att vi når upp till det målet. Jag tycker att den här skillnaden är oerhört viktig. När man diskuterar och har en politisk debatt måste man kunna skilja på vad som är mål och vad som är medel för att nå ett mål. Där kan vi ha, och där har vi, som olika företrädare för olika politiska partier lite olika syn. Huvudfrågan för våra äldre i dag är inte i första hand vilken organisationsform som styr. Det är inte heller vem som betalar ut lönen till personalen, utan det är faktiskt mötet med personalen, sättet man blir respekterad på, den möjlighet våra äldre har att få själva önska saker och ting och den tid som de har med personalen. Kvaliteten ligger heller inte enbart i byggnaderna, som många tycks tro, utan kvaliteten ligger i det mänskliga mötet. Herr talman! Jag är nästan förbluffad och nästan generad över att Lena Olsson använde nästan halva sitt anförande till att ondgöra sig över privat verksamhet. Det känns som att Vänstern är allergisk mot andra driftsformer. Jag kan inte påverka era allergiska symtom, men jag tycker att vi ska vara på en nivå som de äldre i första hand är intresserade av. Det är väl så, Lena Olsson, med handen på hjärtat, att det inte har fungerat när det offentliga har styrt all vård och omsorg under åren. Jag har också varit vårdarbetare sedan 1965. Om allt hade fungerat bra hade det förmodligen inte byggts upp några andra alternativ, utan då hade vi kört i de gamla vanliga hjulspåren. Men oavsett vad vi tycker har det inte fungerat. Det som nu håller på att blomma upp i Sverige är alternativa former som ändå använder sig av samhällets resurser. Jag tycker att det är bra. Jag tror att det finns väldigt många brinnande själar som har arbetat i vården under stor del av sitt liv och som gärna startar eget och erbjuder ett eget alternativ. De får stimulans i arbetet när de själva kan påverka sin arbetssituation och när de kan forma annorlunda sätt att arbeta på. Det har gjorts undersökningar av varför personalen väljer att lämna den offentliga vården och arbeta i andra vårdformer. Ingen har sagt att det enbart var för att de har fått några ytterligare kronor i plånboken, och det är ganska lätt att få. Om man t.ex. är anställd i landstinget som sjuksköterska tjänar man 2 000 3 000 kr mindre än om man är anställd i en kommun. Man behöver alltså inte byta till en privat vårdgivare för att höja sin lön. Jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg - och det sade också Lena Olsson - att det var de äldre som byggde upp vår välfärd. Vi har dem mycket att tacka för. Men det är trots allt inte det som är huvudskälet till att de ska få en god vård och omsorg, utan det är det faktum att de är människor. Det är inte det som vi människor har producerat och åstadkommit i samhällsbyggandet som är avgörande för att vi ska ha vård och omsorg. Hur skulle det då gå med människor som aldrig har kunnat göra ett handtag i samhället? Jag tänker då på de gravt funktionshindrade och sådana som haft osynliga handikapp, och de är precis lika berättigade till en god vård och omsorg. Jag vill gärna säga det. Kristdemokraterna har ställt sig bakom ett antal reservationer till det här betänkandet. Jag vill beröra några av dem. Den första gäller anhörigas insatser i vård och omsorg. Jag är glad över att man tar till vara de anhöriga bättre nu än vad jag tycker att man gjorde för tio år sedan. Man erkänner att de anhöriga är viktiga. Jag är helt säker på att anhörigas insatser för äldre inte kan ersättas av något annat. Det har en annan dimension. Det finns en annan relation och en trygghet som är ett komplement till den goda vård som duktig vårdpersonal kan ge. Men det är också viktigt att anhöriga tillerkänns att de har en stor betydelse för de äldre. Det behöver inte alltid handla om ersättningar. Det kanske handlar om utbildning, om att läkaren som har ansvar för den äldre visar hur man kan hjälpas åt och om att de anhöriga blir delaktiga. Jag vill ytterligare för framtiden betona de anhörigas oerhört stora betydelse för äldrevården. I en annan reservation, nr 13, har vi utvecklat vårt krav på att den medicinska kompetensen bör öka. Vi vet alla att så är fallet. Alla utvärderingsrapporter som har kommit från Socialstyrelsen sedan ädelreformen trädde i kraft har påpekat detta. Tyvärr har det hänt väldigt lite. Ett jätteproblem som vi har inför framtiden är ju att det inte finns tillräckligt med geriatriker, tillräckligt med läkare och sjuksköterskor med geriatrisk kompetens. Varför är det så viktigt? Jo, därför att en äldre människa som insjuknar i vilken sjukdom som helst beter sig ofta på ett annorlunda sätt. Det är stor skillnad på symtomen på hjärtinfarkt om man får det när man är 50 år eller om man är 80 år. Det är mycket speciellt. Därför tror vi som är med på den här reservationen att man måste se till att utbildningsplatserna på läkarlinjen för specialister i geriatrik ökar. Vi har också i en reservation tagit upp de demenssjuka, nämligen i reservation nr 36. Detta är en grupp människor som inte alls kan tala för sig själva. Många av dem har närstående som kan tala för dem, och det är jättebra. Men i övrigt är de helt oförmögna att uttrycka vad de själva skulle vilja ha hjälp med. Jag tror att det var Cristina Husmark Pehrsson som talade om hur viktigt det var att de demenssjuka blev utredda på ett adekvat sätt. Det är en nyckelfråga för framtiden att alla har rätt - även om man får symtom i form av glömska osv. - att bli utredda, inte ett halvår efter det att man har insjuknat utan med en gång. Man tjänar så oerhört mycket inom alla områden om den enskilde får en snabb diagnos. Det finns många fysiska sjukdomar som ger ungefär samma symtom. Jag är säker på att många som i dag bor i särskilda boendeformer i vårt land tyvärr inte är utredda trots att det kanske finns bot för dem. Herr talman! Därför vill jag lyfta fram den reservationen speciellt och yrka bifall till reservation nr 36. I övrigt står vi naturligtvis bakom alla reservationer där vi finns med. Jag hoppas att det här årtusendet ska innebära en god icke materiell välfärd för alla våra äldre.
Herr talman! Chatrine Pålsson sade att Lena Olsson är allergisk mot privata alternativ. I Stockholm är det 57 % av äldreomsorgen som drivs i privat regi. Den allergiska reaktionen börjar nu också att smitta av sig till Birgitta Rydell. När det gäller valmöjligheter skrev man i DN den 5 februari att det är tre vårdjättar som dominerar. Var det inte meningen att det skulle finnas valmöjligheter? Skulle man inte låta tusen blommor blomma? Men det blev väl inte så många kvar såvitt jag förstår, utan det är de vinstdrivande företagen som har tagit över. De mindre har stora problem och många har slagits ut. Undersökningar som har gjorts i Sverige visar att mellan 60 och 70 % av Sveriges befolkning vill att vård, skola och omsorg ska drivas i offentlig regi.
Herr talman! Jag vill påminna Lena Olsson att det är fler än ett landsting och en kommun som har levt över sina tillgångar och fått underskott i sin budget. Men det tillskjuts pengar nästan oavsett hur skötseln har varit. Jag tycker inte att det är så konstigt att inte alla privata alternativ lever kvar. Jag tycker snarare att det är naturligt att det blir så. Jag vet inte om Vänsterpartiet har som mål att kommuner och landsting ska ha budgetunderskott. Det är i så fall väldigt allvarligt. Det som vi har varit dåliga på är att bygga upp sådana alternativ som människor behöver, mellanvårdsformer och andra olika former. Det har funnits en tendens i Sverige till att lösningarna har varit fyrkantiga, att alla ska ha precis samma boende och vård. Så är det ju inte. Vi människor är olika och har olika behov. Därför tycker vi kristdemokrater att det ska finnas bra alternativa vårdformer. Om man får vård på rätt vårdnivå blir också vården bäst.
Herr talman! Då måste jag fråga Chatrine om det är bättre med ett privat monopol. Hon får det att framstå som om det inte finns några valmöjligheter i den offentliga vården. Det är en direkt lögn. Det finns det visst. Det har jag sett själv. Chatrine Pålsson har ju jobbat där jag har jobbat. Visst finns det valmöjligheter. Men är Chatrine Pålsson intresserad av att utveckla dem? Är vi intresserade av att lägga en riktig politisk tyngd bakom att den offentliga sektorn ska fungera? Vad gäller då för vinsterna? Vården är offentligfinansierad. Ja, vi betalar. Men vad har vi för koll sedan? Kan vi kolla upp vart överskottet går? Går det till kvalitetsförbättringar? Går det till kompetensutveckling för personalen? Vad har vi för koll på hur stor personalen är? Det kan jag tala om för Chatrine. Jag har försökt att ta reda på det. Inom barnomsorgen kan man kolla upp personaltätheten, men inte här. Men jag hoppas att jag ska få till stånd en sådan möjlighet.
Herr talman! Kvalitetsuppföljning och kvalitetskontroll sker på samma sätt för offentlig som för privat vård. Det är Socialstyrelsen som kontrollerar det. Det är viktigt att komma ihåg. Det är för patientens trygghet - för den äldres trygghet. Vi vet också att alternativen ökar kvaliteten överallt. Det har vi sett många exempel på. Ingen av oss som är här i parlamentet skulle väl acceptera att det bara finns Åhléns att handla mat på. Vi vet att hela kvaliteten blir bättre om det finns andra alternativ. Sedan reglerar det sig självt. Om det är så att det inte är en bra verksamhet kommer de äldre förmodligen inte att vilja bo där. Det handlar då om att man i stället ser till att det blir kvaliteten som blir det allra viktigaste för den äldre, och det är den också. Det första de äldre frågar är inte varifrån hemtjänstpersonalen får sin lön - i alla fall inte de jag har träffat på. De frågar hur ofta de kan få hjälp och om de kan få hjälp med det eller det. Att låta de äldre få vara med och bestämma vad de vill ha hjälp med har Sverige sannerligen inte varit bra på, Lena Olsson. Det har funnits regler som någon socialnämnd har antagit någonstans. Det får ni hjälpa till med, men inte det. Att göra morgontoalett ska ta fyra minuter, t.ex. Vi har nog mycket att lära. Vi ska se till människans behov och se till så att det är människorna som styr organisationen, så att inte någon organisation styr människors behov. Människor är olika, och vi ska alla respekteras med våra olika behov. Det är för mig och för Kristdemokraterna ledstjärnan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 5, men jag står självfallet också bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Herr talman! Äldrepolitiken tenderar ibland att enbart handla om vård och omsorg och om stödjande insatser och omhändertagande. Vi måste självfallet vidga perspektivet och behandla äldre - en växande andel av befolkningen - som en resurs, precis som övriga individer i Sverige. De är dessutom en viktig resurs som kan tillföra mycket i samhällsutvecklingen och vars livserfarenhet är av stort värde. Pensioneringen får inte betraktas som en gräns för deltagande i samhällslivet. Samhällsplaneringen måste utgå ifrån att skapa träffpunkter för människor ur olika åldersgrupper. Ett kännetecken för ett välfärdssamhälle är medmänsklighet. Frivilliga insatser bör bättre uppskattas och uppmuntras av samhället. Likaså måste vi förbättra dialogen om äldres möjligheter till inflytande. Olika former av pensionärs och brukarråd är betydelsefulla. Centerpartiet anser att det finns ett ökat behov av flexibilitet och respekt för den enskildes önskemål inom äldreomsorgen. En allt större andel äldre med olika bakgrund ställer nya krav. Vi anser att det finns skäl att förstärka de nationella målen för äldrepolitiken till ett mer individbaserat förhållningssätt. Den enskilde vårdtagaren måste ges reella möjligheter att själv eller genom sina anhöriga påverka var och hur vården ska utföras. Därför bör rätten till valfrihet för hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer regleras i lag. Den enskilde ska i större utsträckning än i dag ha rätt att välja vårdgivare. Centerpartiet anser dessutom att ytterligare ett nationellt mål för äldrepolitiken bör införas om att äldre ska ha rätt till egen identitet och social gemenskap i äldreboende. Herr talman! Ädelreformen gav kommunerna ansvaret för den vård, undantaget läkarinsatserna, som ges i särskilda boendeformer och i vissa kommuner för hemsjukvården. Utvecklingen går mot allt kortare vårdtider, och alltmer av insatserna utförs i hemmet. Vi vet, precis som Chatrine Pålsson sade, att de medicinska insatserna och främst läkarinsatserna i den öppna vården är bristfälliga på sina håll, och så får det naturligtvis inte vara. Den medicinska kompetensen och resurserna inom äldreomsorgen behöver förstärkas och förbättras. I överenskommelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna om försvarsmiljarder till vård och omsorg är detta ett prioriterat område. Landstingen och kommunerna ska genom samverkan säkra väl fungerande vårdkedjor inom äldrevården. Den medicinska kompetensen, liksom kvaliteten i övrigt, ska förbättras i särskilda boendeformer och i hemsjukvården. Tillgången till läkarmedverkan i fråga om allmänmedicin och geriatrik ska garanteras. Kommunernas stöd till anhöriga ska förstärkas. En bättre fungerande primärvård och äldrevård innebär att överbeläggningar vid medicinklinikerna motverkas. Vården i livets slutskede ska särskilt uppmärksammas. Så långt överenskommelsen. En väg för en mjukare övergång till den kommunala omsorgen är att inrätta en mellanvårdsform i avvaktan på kommunal omsorg. Vi ser det som en gemensam uppgift för kommuner och landsting. Ett gott samarbete mellan specialister, primärvård och hemsjukvård tillsammans med god tillgång till rehabilitering, korttidsvård och ett aktivt anhörigstöd är något som vi centerpartister vill vara med och bidra till. Grundläggande för god kvalitet i vården och omsorgen är att personalens erfarenheter och kunskaper sätts i förgrunden. Beslutsvägar måste kortas och personalen ges ett ökat inflytande över sin egen arbetssituation. Forskningsvägarna måste öppnas för vård och omsorgspersonal. Centerpartiet stöder de tankar som finns på bildandet av nationella kunskapscentrum med regional placering för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsspridning. Vi måste alla hjälpas åt att öka vårdyrkenas attraktivitet. En ökad mångfald av arbetsgivare bidrar till att arbetsinsatserna får ett högre värde. Ett annat område som Centerpartiet självt, eller i samverkan med andra partier, har lyft fram är hemtjänstens betydelse. Vi har påtalat hur viktigt det är att personalen ges förutsättningar att göra ett bra jobb och att arbetet inom hemtjänsten organiseras så att servicemottagarna träffar samma personal och att de möts med respekt och integritet. Vi har även föreslagit initiativ för att särskilt belysa såväl kvinnors som mäns alldeles specifika besvär och behov. Dessutom står Centerpartiet bakom en flerpartireservation om demensvården. Den handlar bl.a. om en utökad forskning som visar möjligheter att fördröja och bota olika former av demenser. Herr talman! Till sist vill jag uttrycka förhoppningen att den äldreberedning som nu arbetar för att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken ska ha framgång och i nära samråd med berörda ta fram ett bra underlag för många kloka ställningstaganden inom ett för oss alla mycket viktigt område.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att kommentera den artikel som Folkpartiets borgarråd i Nyheter. Den har diskuterats av tre andra partier, och jag känner att jag kanske behöver göra några klarlägganden från Folkpartiets sida om vad det handlar om. Det är inga nyheter. Det är inte alls någon ny politik från Folkpartiets sida. Vi har sedan lång tid tillbaka föreslagit en check som de äldre skulle kunna ha för att kunna öka valfriheten. Om man kallar det check eller ädrepeng kan vara en smaksak, men det är ingen större skillnad. Folkpartiet har alltid bekämpat både privata och offentliga monopol. Det är ingen som helst nyhet i det heller. Det är kanske delvis en självkritisk artikel för att man ska försöka reda ut de problem - det är bl.a. brister i upphandling och brister när det gäller förnyelse och mångfald - som vi tycker råder i och med att vi ser att det blir privata monopol. Det blir då i stället svårigheter för de små entreprenörerna att verka. Man kan t.ex. inte få en F-skattsedel när man vill starta ett litet vårdföretag. Nu ska jag övergå till dagens betänkande, herr talman. För Folkpartiet liberalerna är respekt, integritet och valfrihet viktiga ledord när det gäller äldrepolitiken. Framtidens äldreomsorg får inte präglas av kriser, platsbrist och skandaler utan måste präglas av en god planering och en god kvalitet för att de äldre ska känna trygghet inför framtiden. Även attityderna till äldre måste förändras radikalt. Äldre ska inte ses som ett problem utan som en resurs. Genom att framställa äldre som ett hot mot samhällsekonomin lägger man grunden till generationsmotsättningar och motvilja mot äldre. De äldre kan inte heller ses som en enhetlig grupp. De är individer som lägger år till livet med olika förutsättningar och på olika sätt. Det här behöver komma fram tydligare inom alla områden och vid alla tillfällen då äldres situation belyses. Folkpartiet liberalerna anser att regeringen bör ta initiativ till att utarbeta en plan för hur de äldres resurser och kunskaper ska kunna tas till vara i arbetslivet och i samhällsarbetet i övrigt. I dag har vi faktiskt yrkesförbud för t.ex. läkare, tandläkare och sjukgymnaster. De får inte fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Visserligen kan man i undantagsfall få förlängt vårdavtal med landstinget, men det händer sällan. Herr talman! I samhällets omsorg om de äldre med behov av olika insatser måste vi konstatera att det finns brister i dag. Det brister när det gäller möjligheten att välja boende. Även de som är i behov av särskilt boende ska ha rätt att välja. Alla som bor på servicehus eller sjukhem ska ha rätt till ett eget rum om de så önskar. I dag delar fortfarande tusentals människor rum med personer som de inte själva har valt. Häromdagen hörde jag ett exempel från Göteborg om att personer delar rum med enbart ett draperi emellan som något sorts tecken på avskildhet. Det är inte acceptabelt. De extra statsbidrag som går till kommuner och landsting måste åtminstone till en viss del användas för att skyndsamt bygga bort den här bristen på rum. Herr talman! Närståendevården har ökat under de senaste åren och har en sådan omfattning att man nästan kan påstå att den offentliga vården utgör ett komplement till närståendevården i stället för tvärtom. Folkpartiet anser att en bra uppföljning och kvalitetskontroll av den vård och omsorg som ges är oerhört viktig. Det här måste också gälla närståendevården. Vi anser att det är angeläget att Socialstyrelsen ägnar stor uppmärksamhet åt metodutveckling av hur en sådan uppföljning inom området sjukvård i hemmet kan ske med beaktande av de berörda personernas integritet. Vi anser också att kommunerna måste öka sitt stöd till närståendevårdarna. Ett första steg för att underlätta för närståendevårdarna vore, enligt vår mening, att regeringen tog initiativ till överläggningar med de båda kommunförbunden för att se över hur ett ökat stöd till dem som vårdar närstående ska kunna ges. Den ska innehålla de delar som är väsentliga för att den enskilde äldre ska erbjudas en kvalitativt god omsorg med valfrihet. Vårt förslag till omsorgsgaranti innehåller nio punkter och handlar bl.a. om medicinsk kompetens, rätt till ett värdigt omhändertagande, rätt till en väl fungerande hemtjänst, rätt till valfrihet i boendet och rätt att flytta även för dem som bor i särskilt boende. Vi föreslår att Socialstyrelsen ska utarbeta en skiss, och utifrån den ska kommunerna fastställa en omsorgsgaranti. Herr talman! Kommunerna har sedan 1993 rätt att själva sätta avgifter för kommunal service och kommunalt boende för äldre och handikappade. Det här har lett till en djungel av olika avgifter och även så höga avgifter att det leder till att människor har fått en helt ohållbar ekonomisk situation under de sista åren i livet. Det handlar i vissa fall om en ren avgiftsterror mot de äldre. En del exempel på det kunde man se i går kväll på TV-programmet Reportrarna. Människor hade utsatts för något som jag betecknar som en ren ekonomisk terror från hemkommunen. Deras liv hade faktiskt mer eller mindre slagits i spillror. Socialstyrelsens nyligen framlagda rapport bekräftar också de enorma problem som de orättvisa och orimliga avgifterna leder till. Vi ska få en proposition angående avgifterna i år, och vi har i flera år från Folkpartiets sida drivit frågan om avgifterna. Vi har även i den här motionen tagit upp våra förslag. Vi vill bl.a. ha en miniminivå för förbehållsbeloppet och ett system som värnar kvarboende, och vi vill att endast den reella avkastningen på en eventuell förmögenhet ska vara avgiftsgrundande och att avgiften ska vara avsevärt lägre än den beräknade kommunala självkostnaden. I går kväll kunde man på TV programmet höra att en man skulle få betala flera tusen kronor mer än vad som motsvarade kommunens självkostnad för den vård som han skulle behöva ha. Dessutom är det viktigt att eliminera konsekvenserna av höjningen av högkostnadsskyddet för läkemedel. Vi har från Folkpartiets sida, ända sedan det nya högkostnadsskyddssystemet infördes, föreslagit ett högkostnadsskydd på 1 000 kr för läkemedel. Vi behöver se avgifterna som en helhet, och vi tycker att det behövs en heltäckande konsekvensutredning av hur de senaste årens politiska beslut har påverkat levnadsvillkoren för gamla och funktionshindrade. En sådan utredning behövs verkligen som en grund för kommande ekonomiska beslut. Det är ett krav som vi delar med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Herr talman! Många äldre upplever att de inte vet vart de ska vända sig när det gäller att protestera mot missförhållanden eller för att få svar på frågor. Det kan vara olika typer av frågor, inte minst kring det här med avgifter som jag nyligen har talat om. Många drar sig för att vända sig till kommunen eller till den som ansvarar för boendet, tyvärr ofta av rädsla. Alltför ofta kommer en anmälan om missförhållanden först när den äldre har avlidit. Det är naturligtvis väldigt allvarligt. Folkpartiet liberalerna anser därför att kommunerna ska inrätta en äldreombudsman som ska vara fristående från de myndigheter som administrerar äldreomsorgen i kommunen, om än anställd av kommunen. Ombudsmannen ska fungera som den instans dit äldre och deras anhöriga kan vända sig med frågor och klagomål och få information. I Stockholm har man nyligen infört en äldreombudsman. Under de första fyra månaderna hörde 250 äldre eller anhöriga av sig. Men äldreombudsmannen Siv Drott konstaterar i ett uttalande att man brukar utgå från att det bakom varje klagomål står 30-40 personer med samma problem. Ett av de vanligaste problemen handlar om att hemtjänsten inte gör det den äldre har rätt till enligt beslut. Det finns väldigt många problem som kanske är enkla att rätta till men som upplevs som väldigt stora för den enskilde. Jag tycker att den här rapporten också bevisar att det behövs en äldreombudsman. Herr talman! Jag vill också understryka vikten av en god vård för de demenssjuka. Det är viktigt att de äldre med begynnande symtom på alzheimer eller demens får en korrekt diagnos. Många saknar i dag diagnos, med den följden att de varken vet varför de har problem av olika slag eller får korrekt behandling. Här har vi alltså en reservation. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att övriga partier i utskottet har ställt sig bakom vår motion vad gäller äldre invandrares behov. Det finns i dag omkring 110 000 äldre i Sverige som är födda i andra länder. För dem kan det ibland vara nödvändigt med speciallösningar. Jag tycker att det är bra att utskottet har ställt sig bakom den här motionen och gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av den. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19 men står naturligtvis bakom även våra övriga reservationer.

Herr talman! Kerstin Heinemann refererar också till den här artikeln. Jag vill bara tala om för Folkpartiet att jag tycker att ni har varit tuffa som vågat göra det här. Med tanke på de partier man jobbar tillsammans med har man aldrig låtit höra något negativt om det här med privatiseringar. Nu har man kommit fram till att vi när det gäller besparingar har nått vägs ände. Man har kommit till en vändpunkt i fråga om att upphandlingen måste omprövas. Kerstin Heinemann säger att det här har varit Folkpartiets politik. Men jag tycker ändå att det här, om man jämför med andra partier, visar på en liten reträtt när det gäller nödvändigheten av att konkurrensutsätta. Kanske kunde man inte tjäna så mycket pengar som man skulle. Det har ju framgått flera gånger. Detta skulle jag vilja höra en liten kommentar till. Men tufft gjort var det.
Herr talman! Det är ju roligt om Lena Olsson tycker att Folkpartiet är tufft. Jag ser det bara som att Folkpartiet har en fast politik när det gäller de här frågorna. Vi ingår i en koalition med andra partier, och vad jag förstår brukar också Vänsterpartiet i sitt samarbete med Socialdemokraterna hävda att man är ett självständigt parti och kritisera Socialdemokraterna. Jag tycker inte att det är något märkligt eller speciellt tufft om ett parti står för sin politik och för fram den. Den här artikeln uppfattar inte jag på något vis som kritisk mot mångfald eller mot att ha olika typer av verksamhet. Tvärtom talas det i artikeln för ytterligare mångfald genom att vi ser till att göra det möjligt för betydligt fler att driva verksamheter. Jag talar då om personalkooperativ; jag talar om sjuksköterskor och barnmorskor som har möjlighet att öppna eget, vilket är näst intill omöjligt i Sverige i dag. Det är en fara med offentliga monopol, som jag sade tidigare. Vi vill ha ökad mångfald. Det handlar inte alls om att det ska vara färre utan snarare om att det ska vara betydligt fler på den privata sidan - om man nu ska kalla den privat, eftersom vi ska komma ihåg att det fortfarande handlar om offentligt finansierad verksamhet som är uppköpt av landstinget eller kommunen.
Herr talman! Ni kör med er mångfald. Man kan bara konstatera att det väl är bristen på mångfald som är problemet i och med att det blir vissa stora bolag som kör det här i vinstsyfte. Kerstin Heinemann säger också ofta att det här är offentligt finansierat. Men när vi kör det i offentlig regi har vi ju en större kontroll över de pengar vi släpper till kvalitetsutveckling och kompetensutveckling hos personalen. Den kollen har man inte nu. Vi vet att det finns problem med att skriva de här avtalen. Vi kan titta på det som hände förra veckan, där man på punkt efter punkt inte kan följa det som man har lovat från ett företag.

Herr talman! När det gäller att följa upp är det naturligtvis viktigt att man skriver avtal där man klart har utsagt vad det är man förväntar sig. Det tycker jag att man ska ha i all verksamhet, inte bara i den privata. Men sedan har vi ett område där det kanske har felats ännu mer, och det är att politikerna inte har följt upp hur det fungerar. Varken politiker eller tjänstemän har följt upp. Jag tror att det är en stor orsak till de s.k. vårdskandaler vi har haft inom både offentlig och privat verksamhet. Går jag in i en affär och väljer ut en röd kjol, för att nu smickra Lena Olsson, blir jag väldigt missnöjd om jag kommer hem och har en blå kjol i påsen. Då går jag tillbaka och klagar. Jag har bett att få en vara och har fått en annan. Jag tycker att det är precis så som kommunerna och landstingen ska följa upp det de handlar upp med avseende på t.ex. kvaliteten. Här kan man också lägga in sådana saker som personalutbildningen. Jag tycker att det är ganska självklart att man i ett avtal tar med sådana saker. All personal behöver få utbildning och vidareutbildning. Det är inga konstigheter. Jag tycker att vi politiker är de stora bovarna i sammanhanget som inte riktigt har klarat av det här. Det är det jag menar att Birgitta Rydell visar på. Här behövs det en skärpning för att vi ska få den mångfald och den goda vård som vi vill ge bl.a. våra äldre.

Herr talman! Eftersom Thomas Julin är sjukskriven ska jag mycket kort säga någonting om Miljöpartiets syn på äldrepolitiken. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 7, men naturligtvis står Miljöpartiet bakom alla reservationer där vi finns med i betänkandet. Det är intressant att vi diskuterar äldreomsorgen även här i riksdagens kammare, då ju många av de frågor som diskuteras här är kommunala. Vi kan se mycket stora skillnader inom äldreomsorgen i olika kommuner. Det finns många kommuner där det fungerar mycket bra, både hemtjänst, olika former av äldreboende samt service och omsorg. Jag kan t.ex. nämna Halmstad, som jag har personlig erfarenhet av, där det inte finns något i övrigt att önska. Man har en oerhört bra service. Det här betyder att det måste finnas kommunpolitiker som verkligen känner för det här, som verkligen tar det här på allvar och satsar pengar på det. För det är ju så: Ska vi få en bra äldreomsorg och äldrevård måste det till pengar. Det måste till medel. Jag hoppas verkligen, nu när de kommunala skatteintäkterna ökar, att politiker i olika kommuner känner att det är på detta område man ska satsa resurser. Från Miljöpartiets sida menar vi att det saknas människor i vården. Vi kan se exempel på kommuner där det inte fungerar. Det som oftast fallerar där är att de som jobbar i äldreomsorgen inte har tid eller helt enkelt inte kommer. Det betyder att det saknas resurser. I många kommuner fungerar det mycket dåligt. Vi vet t.ex. att många äldre äter dåligt. Det gör man mycket därför att man får en mat som man inte alls vill ha. Man känner inte för den maten. I andra fall beror det på att de som ska se till att man får mat helt enkelt uteblir eller kommer på fel tid. I min kommun har vi haft exempel där en äldreomsorg som var utlagd på entreprenad inte fungerade just vad avsåg maten. Från Miljöpartiets sida menar vi att vi naturligtvis vill se många blommor blomma även när det gäller äldreomsorgen. Men det blir väldigt cyniskt när man som kd säger att det här reglerar sig självt så småningom. Ja, det gör det - efter det att ett antal äldre människor har farit mycket illa, och det är inte acceptabelt. Den typen av experiment tycker vi i Miljöpartiet inte att vi ska utsätta våra äldre för. Jag är förvånad över den cyniska kommentaren att detta reglerar sig självt. Nej, ska det vara en upphandling av äldreomsorgen ska den ske på ett mycket professionellt sätt, och kraven ska vara höga. Ska vi vara ärliga har den kommunala verksamheten i dag effektiviserats så pass mycket att läggs den ut på privata händer finns det liksom ingen vinst att ta hem. Ska man ta hem en vinst får det ske på bekostnad av vården. Det anser vi från Miljöpartiets sida inte är acceptabelt. Vi är ett rikt land. Faktum är att vi är det rikaste landet i EU. Vi betalar per capita den högsta medlemsavgiften. I ett sådant land är det inte en rättighet, det är en heder att se till att de äldre får en god vård. Samtidigt kan vi se att många som jobbar inom äldreomsorgen blir utbrända i dag. Det här är en yrkesgrupp som har tuffa uppgifter. Sjukskrivningarna inom offentlig sektor ökar, även långtidssjukskrivningarna. Det är många som jobbar just inom äldreomsorgen som inte mäktar med längre. Från Miljöpartiets sida menar vi att det här kanske är en grupp som mer än de flesta behöver arbetstidsförkortning, behöver lite lagom tid att jobba heltid, behöver möjlighet till lugn och ro att tänka efter. Det är ett krävande arbete att vårda äldre. Man måste vara med med både kropp och själ. Man måste finns där. Man måste kunna engagera sig. Att göra det 40 timmar i veckan i ett yrke som dessutom ofta är tungt kan vara näst intill omöjligt. Där menar vi också att det behövs medel. Det behövs pengar. Det behövs engagemang. Det behövs kommunpolitiker som inser det svåra i äldreomsorgen. Från Miljöpartiets sida anser vi att det inte är något egenvärde i vem som utför arbetet, men det måste ske på ett bra sätt. Vi har egentligen inga egna motioner i det här betänkandet. Men vi har ställt oss bakom många av de tankar som finns. Jag vill säga någonting om detta. Det är alltså viktigt för oss att detta fortfarande är en kommunal angelägenhet. Men naturligtvis måste det finnas statliga regler, dvs. det ska finnas minimikrav på vad som ska ske, vad som anses vara sådant som alla äldre måste kunna åtnjuta i det här landet. Det uttrycks i reservation 18, och vi anser att det är mycket viktigt. Vi anser att den äldreberedning som nu finns bör få tilläggsdirektiv för att just utarbeta minimikrav på kvalitet inom vård och omsorg för äldre. Vi menar att det är en statlig uppgift och skulle kunna vara en ryggrad och en hjälp för kommuner när man funderar på omfattningen av de medel man ska anslå. Med detta ställer vi oss bakom de reservationer som avgetts, och jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Gudrun Lindvall nämnde en reservation nr 18 men inte en reservation nr 7, som heter Inriktningen av äldrepolitiken och som Miljöpartiet har skrivit. Där anser man att det borde stå så här i betänkandet: Utskottet anser att möjligheten att själv få välja hemtjänstpersonal, dagverksamhet och särskilda boendeformer bör regleras i lag. När den enskildes behov dokumenterats ska den enskilde själv ha rätt att inom ramen för tilldelade resurser välja vårdgivare. Herr talman! Detta är precis vad vi moderater menar med vår äldrepeng. Vi tycker inte om monopol, även om en del försöker få oss att säga det. Vi tycker om mångfald. Därför är äldrepengen vår lösning. Då lägger vi i händerna på den enskilde personen en möjlighet att själv avgöra utifrån det vårdbehov som finns. Det är stor skillnad på dagens sätt att finansiera äldreomsorgen och moderaternas äldrepeng. Det är nämligen så att ju större vårdbehovet och ju större vårdtyngden är hos den enskilde, desto mer ökar äldrepengen. Därför anser vi att detta är en mycket stor humanistisk reform. Jag ser till min glädje, herr talman, att Gudrun Lindvall med den här reservationen också närmar sig detta, att själv kunna få välja hemtjänstpersonal, att själv kunna få välja äldreboende, att själv kunna få välja dagverksamhet. Vad är det för skillnad, Gudrun
Herr talman! Gudrun Lindvall tog upp det jag sagt om att det reglerar sig självt. Nu är det så här att de företag som inte har orkat med att vara kvar som alternativ i vården är ofta de som har gett för mycket och inte för lite. De skandaler inom äldreomsorg som vi har sett under de senaste fem sex sju åren har inte haft med huvudmannaskapet att göra. Det har skett felaktigheter under vård eller frånvaro av vård inom olika vårdformer. Jag beklagar alla människor som drabbats av detta. Men vi ska ha klart för oss att det också har skett inom den offentliga vården, tyvärr.
Herr talman! Jag håller med om att det finns skillnader inom landet. Det var det jag sade. Hur bra en äldreomsorg är handlar mycket om vilken majoritet som sitter i kommunen, hur stort engagemanget är eller vad man egentligen tycker att man ska lägga pengarna på. Vi har skillnader i landet. Det är det som är det kommunala självstyret. Det ska accepteras skillnader i landet. Sedan är det upp till väljarna att välja de partier som prioriterar det som man själv prioriterar. Det innebär naturligtvis att det finns kommunala verksamheter som har varit dåliga. Det är så. Det är också därför vi från Miljöpartiets sida säger att det ska finnas någon sorts minimikrav på vad som bör vara god äldrevård. Men många av de privata alternativen har inte heller varit goda. Jag tror att detta lite grann hänger ihop med den allmänna uppfattningen om hur offentlig vård bedrivs. Man tror inte att den är effektiv, så man tror att det finns stora vinster att göra, att det finns mycket effektivisering kvar. Men vi som jobbar mycket kommunalt vet att tittar man närmare på den offentliga vården finner man att den är oerhört effektiv i Sverige i dag. Man har i många fall skrapat den inpå benen, så att säga. Det finns inte så mycket mer att ta. Det finns inte mer effektivisering att göra. Jag tror att det är ett av skälen till att många av de verksamheter som har dragits i gång i privat regi har hamnat lite snett. Man har trott att det gått att göra verksamheten ännu mer effektiv och tyvärr kan vi se att det inte har gått. Jag har ett sådant exempel från min kommun, där ett privat alternativ inte klarade av att få ut maten under julhelgen. Där tvingades kommunen att gå in med service akut. Javisst, det var ett privat initiativ som misslyckades.

Herr talman! Det som kännetecknar svensk vård och omsorg, vårdpersonal, läkare och sjuksköterskor på olika nivåer, är också att många inte gör de uppgifter som de verkligen är utbildade för. De får en mängd andra uppgifter. Många läkare sitter t.ex. mer än halva tiden vid skrivbordet och vid datorn. Det handlar också om att ha snabba beslutsvägar - jag tittar nu specifikt på den personal som vårdar äldre - så att inte personal på olika nivåer i alltför hög grad sitter vid ett skrivbord, utan att man verkligen finns nära den vårdtagare, den människa som behöver hjälpen. Där tror jag fortfarande att det finns mycket att göra inom den offentligt drivna vården. Vi kan jämföra med andra länder. Om vi tittar närmare på läkarnas arbetsuppgifter finner vi att det är oerhört ovanligt att man som utbildad läkare har så mycket pappersarbete som man har i Sverige. På papperet kan man se att vi har det bra ställt med antalet läkare och antalet sjuksköterskor. Men det som är intressant för patienten är vilka arbetsuppgifter man utför. Vad är det som fyller dagens almanacka? Är det mötet med de människor som man är utbildad för att ta hand om eller är det andra arbetsuppgifter?
Herr talman! Även här tror jag att det skiljer oerhört mycket mellan kommunerna. I mitt fall vet jag att det t.o.m. kan skilja mellan kommundelar. Det handlar ofta om att det finns duktiga människor i äldreomsorgen som kan organisera detta på ett bra sätt. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att de som jobbar inom äldreomsorgen måste få ett större inflytande på sin arbetssituation. Jag tror att de många gånger har kunskapen om hur man kan göra det bättre. I de fall där man haft en chans att tillsammans skapa vården har den kunnat bli bra. Det kräver naturligtvis också att det är en kommun som faktiskt ser till att det finns tillräckliga resurser för äldreomsorgen. Egentligen är det kanske det som det till syvende och sist handlar om, att det ska finnas tillräckligt med resurser. Det är ofta inte helt möjligt att reglera exakt vilken tid det tar, eftersom det faktiskt handlar om människor. Äldre människor kan inte förutses så mycket alla gånger. Det måste finnas utrymme för förändringar i ett arbetsschema. Ädelreformen är inte så gammal, men jag tror att man i många kommuner börjar att lära sig och släpper in dem som aktivt bedriver vård och får en bra organisationsform. När det sker kommer vi att få en allt bättre äldreomsorg. Jag är glad att Chatrine Pålsson inte står kvar vid att detta ska reglera sig självt. Det innebär att de äldre hamnar i ett ganska prekärt läge. Jag hoppas också att nu när skatteintäkterna ökar för kommunerna att man satsar dem på äldreomsorgen. Det är oerhört viktigt.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkande SoU8. Betänkandet omfattar en rad motioner från allmänna motionstiden. Jag vill faktiskt påstå att är man gammal är Sverige på det hela taget ett bra land att leva i! En orsak till det är att vi ända sedan 40-talet faktiskt har arbetat med den ena utredningen efter den andra. Under en lång följd av år har sten på sten byggts på vårt äldreomsorgsbygge. Jag tycker att det nu är ganska bra. Visst finns det många skönhetsfel - men ändå. En orsak till att gamla människor i Sverige har det ganska bra beror i hög grad på den omfattande fördelningspolitik genom offentliga tjänster och ersättningar som omfördelar stora resurser till de allra äldsta och de yngsta. Så beräknar man t.ex. att personer i 85-årsåldern i genomsnitt får offentliga tjänster till ett belopp på 100 000 kr per år främst i form av vård och omsorg. Personer i 55-årsåldern får 15 000 kr, och är man under 50 uppgår offentliga tjänster och ersättningar till knappa 5 000 kr. Det visar de stora satsningar som görs på oss äldre vid den tidpunkt när vi verkligen får stora behov av vård och omsorg. Under det år som har gått har jag rest en hel del, och jag har träffat många äldre. De har spontant berättat om sin tillvaro, och till min glädje har det varit positiva erfarenheter. Några har berättat att de har gått igenom en behandling. Alla har faktiskt uttryckt belåtenhet över behandlingen och vården. Det är en direkt följd av de stora belopp som omfördelas över livet och mellan hushållen. De med lägst ekonomisk standard får i genomsnitt mer än dubbelt så mycket som de med hög standard. Sedan har det hänt någonting! Vi äldre har fått del av de stora framgångarna inom sjukvården. Antalet höft-, knäleds och kranskärlsoperationer har ökat mycket under 90-talet. När det gäller den typen av operationer har de största framstegen gjorts på patienter över 75 år. De har inte heller ställts sist i kön. Men, herr talman, visst finns det brister. Välfärdsbokslutet visade bl.a. att allt färre äldre får hemtjänst. De som får hjälp har en mycket större vårdtyngd än tidigare. På en del håll får man inte heller längre hjälp med städning, och det finns sällan tid till social samvaro. Det är inte ovanligt att äldre avstår från hjälp av ekonomiska skäl. Det är allvarligt. Ofta har de inte råd att köpa tjänsterna på den privata marknaden. En sådan utveckling kommer att leda till ökade klassklyftor, och det vill jag inte uppleva igen. Ekonomiskt har pensionärerna som grupp fått det bättre - trots att vi har gått igenom en mycket svår ekonomisk kris under det senaste decenniet. I dag har pensionärerna praktiskt taget samma inkomststandard som övriga i samhället. Alltfler pensionärer har höga ATP-poäng och får därmed högre inkomster. Den socialdemokratiska regeringen har under 90 talet försökt att värna de mest utsatta grupperna i samhället. Ensamstående med barn och ensamstående pensionärer får mer i subventioner än övriga. Men tyvärr finns det, trots detta, många gamla som har mycket låga inkomster och lever på en smärtsamt låg ekonomisk nivå. Därför är det glädjande att regeringen nu arbetar på ett förslag att göra förbättringar för den gruppen låginkomstpensionärer. Så, herr talman, går jag över till vården och omsorgen. Under en lång följd av år har vi i den här kammaren arbetat på att förbättra äldreomsorgen. Det har i dag pratats om ädelreformen. Den var ett steg på vägen efter en bättre äldreomsorg. Det var rätt att flytta över omsorgen av de gamla till kommunerna. Det går att få omsorgen på hemmaplan och nära de anhöriga. Men, det har hänt mycket under de tio åren. Vårdtyngden har ökat, och det finns fortfarande problem som är olösta. Det måste t.ex. skapas bättre förutsättningar för kommuner och landsting att samverka. Det är en nyckelfråga för äldreomsorgen. I samband med framtagandet av den nationella handlingsplanen för äldrepolitik som vi beslutade om för inte fullt två år sedan gjorde man en ordentlig genomlysning av de äldres förhållanden. Handlingsplanen omfattar äldrepolitik i ett mycket brett spektrum - alltifrån attityderna till äldre och våra berättigade krav på inflytande till hela vård och omsorgsbiten. Många miljoner och miljarder har satsats på förverkligandet av planen. Det är ett kommunalt ansvar. Det är kommunerna som har äldreomsorgsplanen som ett riktmärke. Det är upp till varje kommun att själv besluta om hur man vill ha äldreomsorgen. Vi som sitter här i dag har alla följt genomförandet av handlingsplanen. Vi kan konstatera att intresset faktiskt är stort runtom i landet. Jag tror att man verkligen är angelägen om att förbättra boendet och stödet till de anhöriga, utbildningen av personalen, man vill satsa på forskning och utveckling. Det är bara några exempel. Särskilt spännande är att det har tagits så många initiativ till nya verksamheter. Det bådar gott för utformningen av den framtida äldreomsorgen. Regeringen har också under det ett och ett halvt år som gått sedan handlingsplanen klubbades genom olika utredningsdirektiv initierat kompletteringar av planen. Många av dessa frågor återfinns i årets motioner och rör bl.a. samverkan mellan huvudmännen, utvärderingar av omsorgsarbetet, folkhälsoarbetet, läkarmedverkan i äldreboendet, taxepolitiken, läkemedelsförmånerna och vården i livets slutskede. Jag kan också konstatera att många av de motioner som under en följd av år väckts här i riksdagen och som återfinns i dagens betänkande tar upp frågeställningar och förslag som har arbetats in i arbetsplanen och i de nu pågående utredningarna. Detta tycker jag visar på ett stort engagemang för äldrefrågorna och på en väldigt ofta stor samstämmighet mellan partierna och en stark vilja att föra äldrepolitiken framåt. Senior 2005 - äldrepolitik för framtiden har nämnts flera gånger här i dag. Jag tror att vi kan vänta oss ett mycket bra resultat av den beredningen, och jag hoppas att den kommer att kunna visa på hur de stora förändringarna i morgondagens samhälle kan komma att påverka de äldre i samhället. Ja, herr talman, vi står utan tvivel inför stora utmaningar i framtiden. Det gäller inte minst finansieringen av vården och omsorgen. Har vi t.ex. råd med den jämlika äldreomsorg som vi socialdemokrater vill ha? Och hur ska den utformas? Hur ska vi få en äldreomsorg som är någotsånär lika utformad över hela landet? Den kommunala självstyrelsen får ju inte föranleda sämre omsorg på vissa håll i vårt land. Och, herr talman, hur vi ska komma till rätta med de negativa attityderna till åldrandet och de äldre är faktiskt kärnpunkten i äldrepolitiken. Det är ju så att vare sig vi vill det eller inte kommer 2000-talet att bli de äldres århundrade, dels därför att vi blir så många, dels därför att samhället kommer att behöva oss. Våra resurser kommer att bli eftersökta.

Herr talman! I mitt anförande berörde jag just finansieringsfrågan, som också Tullia von Sydow tog upp här, medan Tullia von Sydow berättade snarare hur mycket pengar det kostar vid 85-årsåldern osv. Med vetskapen som vi har i dag, att det i framtiden kommer att bli så många fler som blir 85 år, är det en stor problematik. Jag kanske hade hoppats att Tullia von Sydow skulle nämna någonting om hur vi ska lösa det här, för överallt i samhället i dag talar vi om hur vi ska kunna garantera en fortsatt god omsorg. Det är nog dags att vi börjar diskutera den, tycker jag, gärna över partigränserna. Tullia von Sydow nämnde också hemtjänsten och brist på städhjälp och att vi ska se till att fler kan bo hemma, inte minst för deras egen skull. Då tänker jag på många som har uttryckt att de vill ha skattesubventionerad hemtjänst för att just inte bara rika ska kunna ha denna möjlighet utan för att den också ska kunna ges till andra. Målarförbundet säger så här: Det skulle gå med vinst för staten om man tillät en subvention som lyfte fram de vita tjänsterna. Fastighetsanställdas förbund säger: De svarta jobben drar ned den status för professionell hemtjänst som vi har byggt upp. Det finns pigor, men bara i den svarta marknaden. HSB Service och en del socialdemokrater säger samma sak. I socialdemokratiska Malmö, som det också hänvisas till i Senior 2005 som en referenskommun, har man i sin rapport till oss slagit fast att man gärna vill prova något som liknar den danska modellen för hemtjänst. Öresundsbron är snart klar. Pia Gjellerup, minister som skrev den rapport som jag hänvisade till tidigare, skriver att när bron står beredd kan vi komma över till Sverige och ta över. Jag tycker att vi ska vara rädda om jobben här i Sverige. Varför, Tullia von Sydow, kan inte socialdemokraterna gå med på en skattesubventionerad hemtjänst så att fler får möjligheten till städning och annan hjälp som de i dag inte kan få?
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är det här svåra frågor. Finansieringen är svår. Det gäller ju att vi hittar ett system som är hållbart och som kan garantera att alla, oberoende av inkomst, får vård efter behov. Vi inser ju alla att det kostar pengar.

När det gäller äldrepeng finns det andra sätt att öka valfriheten. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man kan välja, men man måste också konstatera att när människor kommer till de verkligt stora behoven av vård och omsorg är de kanske inte riktigt i det skicket att de kan klara av det där valet. Här gäller det också att försöka arbeta fram ett system, en organisation, som kan garantera valfriheten men som ändå inte ställer för stora krav på individen, som ju, som sagt var, i det läget kanske inte har förmågan att klara av det. Det är inte lätt att hitta rätt när man ska välja den typ av hjälp som man önskar. Det här är något som vi får arbeta på. Jag tycker att detta visar på hur svåra frågor det här är. Min erfarenhet säger mig att detta tar väldigt lång tid. Vi får fortsätta att gå steg för steg.
Herr talman! Det är självklart, Tullia von Sydow, att när man är så sjuk att man inte själv kan ta något avgörande litar man på att det finns anhöriga, och finns det inte det är det naturligtvis kommunens skyldighet att garantera att man får den allra bästa vården. Här lämnas ingen utanför. Men alla är inte sjuka. Det finns ett friskt åldrande som Tullia von Sydow och jag arbetar lite med i beredningen. Det gäller bl.a. diskussionerna om att kunna få arbeta också när man blir äldre. Jag undrar lite grann över Tullia von Sydows inställning till att kunna få välja arbetstid när man blir äldre. Jag försökte förut ställa frågan till Vänsterpartiet om man förordar en flexibel lösning när det gäller arbetstid för äldre eller om man håller fast vid sin lagstadgade arbetstidsförkortning. Jag fick inget svar. Vad jag tänker på, Tullia von Sydow, är en debattartikel i DN - nu kommer vi tillbaka till DN men inte till samma artikel - som skrevs i december av Forum 50+, som Tullia von Sydow känner till, och Där beskrev man sin syn på möjligheten för äldre att kunna arbeta. Man menar att politikerna på nationell nivå måste skapa möjligheter för äldre att vidareutbilda sig och undanröja hinder för en ökad flexibilitet vad gäller arbetsvillkor och arbetstider. I Malmö har man projekt där man försöker behålla äldre på arbetsmarknaden. Man ser till att de själva får råda över sin arbetstid, och man konstaterar också att det finns LAS-regler som hindrar det här. Därför undrar jag hur Tullia von Sydow ser på möjligheten att ha flexibla arbetstider när man blir äldre och inte en lagstiftad arbetstidsförkortning.
Herr talman! Jag anser ju att äldre ska ges möjlighet att fortsätta arbeta så länge de själva vill och önskar. Jag vet också, och det har forskningen kunnat påvisa, att det är nödvändigt att man anpassar arbetsplatserna och arbetet efter människors förmåga. Det här gäller helt klart för dem som orkar. Nu har vi ju inte här talat om människor som är slitna och inte orkar med det ordinarie arbetet, men för friska äldre människor tror jag att vi kommer att få se en helt annan bild om tio år bara än vad vi ser i dag. Jag är helt övertygad om att man inte bara vill utan också måste ta vara på de äldre som kan och vill arbeta.
Herr talman! Jag har en fråga: Tycker inte Tullia von Sydow att det ändå är ett problem att äldre och deras anhöriga inte vågar anmäla missförhållanden och att man inte vet var man ska vända sig när man har olika frågor om t.ex. avgifter, boende eller vad det nu kan vara? Skulle det ändå inte vara av värde att ha en äldreombudsman fristående från kommunen som kan utgöra det stöd som så många saknar i dag i bekymmersamma situationer?
Herr talman! Nu är det ju så att varje kommun kan inrätta en tjänst för en äldreombudsman. Vi har sett att det har skett bl.a. här i Stockholm. Det är som så mycket annat en kommunal fråga. Sedan ska vi komma ihåg att vi har patientnämnderna, som också ska arbeta med information och ta tag i de eventuella problem som uppstår.
Herr talman! Det är helt klart att det är kommunerna som ska inrätta. Det håller jag med om. Men ibland kan det vara så, inte bara när det gäller äldreomsorgen utan andra frågor också, att det är bra att riksdagen uppmärksammar ett problem. När vi ser att människor far illa och att anmälningar om missförhållanden inkommer efter det att den äldre avlidit för att man inte vågat tidigare, då tycker jag ändå att riksdagen och vi riksdagsledamöter har en skyldighet att ta tag i problemet. Patientnämnderna finns, och de har nu också ansvaret för äldreomsorgen. Men det är ändå inte de som kan ge råd när det gäller avgifter eller andra saker som man behöver få vägledning om. Det klarar de inte av. Det är därför vi tycker att det är så viktigt att man ger signalen till kommunerna att de äldre och deras anhöriga behöver någon oberoende från verksamheten som kan vara till stöd och hjälp i bekymmersamma situationer.
Herr talman! Jag vill faktiskt påstå att även den frågan har beaktats i handlingsplanen. Handlingsplanen är ju som jag sade tidigare en inte bara bred utan också djup översikt över hela äldreområdet, där man har tagit upp alla de här frågorna: utvärdering, lex Sara, att man har anmälningsplikt, att man ska få råd och information. Allt detta är faktiskt genomtänkt. Och här har ju kommunerna, som jag sade tidigare, att plocka för sig. Det finns ju alla uppslag och/eller idéer. Det är faktiskt inte någon brist på kunskap utan brist på vilja, skulle jag vilja säga. Det är väl den viljan som vi kan försöka öka. Men kunskapen finns som sagt var.

Herr talman! Kvällens fiskebetänkande avser behandling av en rad motioner från den allmänna motionstiden, såväl från 1998 års som 1999 års allmänna motionstid. Det spänner över ett brett fält av fiskeripolitiska frågor.

Som motionär har jag anledning att uttala uppskattning till mina kolleger i utskottet för ett konstruktivt resonemang i den här frågan. Det fria handredskapsfisket på ostkusten och i de stora sjöarna beslutades av riksdagen 1984 under stor och stark politisk strid. Vi moderater var starkt kritiska av flera skäl. Vi ansåg att det var ett flagrant ingrepp mot enskild äganderätt - ja i vissa fall kanske en ren konfiskation. Vi ansåg att det inte var till gagn för en god fiskevård och ett uthålligt nyttjande av resursen fiske. Vi befarade att reformen skulle innebära motsättningar mellan den fasta skärgårdsbefolkningen som lever på yrkesfiske å ena sidan och gratisfiskande sportfiskare å den andra. Dessvärre fick vi rätt på de flesta punkter. Medan det i tusentals svenska insjöar under de här åren från 1995 har bildats fiskevårdsområden och därmed skapats fungerande förvaltningar och förutsättningar för ett bra sportfiske - många gånger i kombination med ett mer yrkesmässigt fiske - har det i skärgården där det fria fisket infördes varit en milt sagt en dålig stämning mellan yrkesfiskare och sportfiskare. I våra insjöar - undantaget de fem stora - säljs det enligt en statlig utredning fiskekort för cirka en kvarts miljard kronor per år. Dessa pengar går till största delen tillbaka till sjöarna i form av fiskevård, information om var man kan fiska, tillsyn av fisket osv. en mindre del går i och för sig till vattenägarna som ersättning för det kapital som ligger i vattentillgången. Innan reformen 1985 fungerade det på det sättet också i många områden i skärgården. Stockholms stad sålde t.ex. fiskekort för över en halv miljon kronor per år, pengar som i sin helhet användes för fiskevård. I dag är dessa inkomster noll - och fiskevården likaså. Det finns i stället skrämmande exempel på intrång i yrkesfiskets möjligheter att bedriva sin näring. Alerta fisketuristentreprenörer säljer - med full rätt ska sägas - fiskesafarier och låter sina betalande gäster fiska på yrkesfiskarnas vatten, som fiskaren kanske betalar ett arrende för men får acceptera att andra drar upp hans fisk utan ett öre i ersättning till honom.

I klartext skulle man kunna säga att de vattenägare som vill och som bildar fiskevårdsområden får tillbaka rätten att sälja fiskekort. Resultatet ska alltså kunna bli ett bättre fiske, även om det inte blir gratis. För det starkt ökade intresset för fisketurism tror jag att utskottets förslag härvidlag är en nödvändig förutsättning. Det skärgårdsföretag som vill satsa på fisketurism måste ha rådighet över sitt vatten och över sitt fiske, och det saknas, som jag har sagt tidigare i dag. Men det finns också andra hinder för en bra utveckling av fisketurismen i vårt land. I reservation 8 påtalar vi att det handlar om både attityder och om otidsenliga lagar. När det t.ex. gäller strandskyddet bör det enligt vår mening kunna medges en etablering av camping, stugor och bryggor för att öka tillgängligheten till fiske och natur.

Även om jag inte begär någon votering och rösträkning när det gäller de två reservationer som jag nyss nämnde står vi naturligtvis bakom även dem.